Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på Barbro Westerholms senaste inlägg, eftersom det berör frågor som kommer att avhandlas i den interpellationsdebatt som hålls på måndag och där flertalet partier, såvitt jag kan förstå, kommer att vara företrädda. Jag uppfattade det så att Barbro Westerholm, som då inte kan delta, har utnyttjat detta tillfälle för att framföra sina synpunkter, men jag går inte ytterligare in på den diskussionen. Till de konkreta frågor som Ingbritt Irhammar upprepade vill jag säga, att det när det gäller tullen kan konstateras att just narkotikaarbetet inom tullen har varit ett prioriterat område, som inte har varit föremål för några sparbe ting. Jag uppfattar att det kommer att vara så också i fortsättningen. Huru = Prot. 1989/90:32 vida tullens resurser i övrigt räcker till med hänsyn till den verksamhet som 24 november 1989 bedrivs får naturligtvis i vanlig ordning prövas i budgetarbetet, men justnar=== kotikabekämpningen har redan getts prioritet. På motsvarande sätt ges dessa uppgifter hög prioritet i rikspolisstyrelsens eget narkotikaprogram, som nyligen lades fram. Regeringen tycker att det är tillfredsställande att polisen har den inställningen. När det gäller § 12-hemmen och behovet av att staten tar ett direkt ansvar för den verksamheten, har vi alltså nu valt att ge ett ökat stöd till huvudmännen, och vi får se vad det ger för resultat. Vi är inte nöjda med förhållandena som de är i dag, och det är därför som vi ger detta stöd. Jag utesluter inte att vi kan komma tillbaka till frågan om att staten får ta ett direkt ansvar, men det får vi i så fall göra när vi kan bedöma om de ökade resurserna har gett någon effekt.

Herr talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är befedd att medverka till förändringar i lagstiftningen så att åldersgränsen för inköp av alkohol i systembutiker blir densamma som myndighetsåldern. För inköp av alkoholdrycker i en systembutik måste man vara 20 år, men för att bli serverad på restaurang behöver man bara vara 18 år. Vid inköp av öl, klass II, gäller också 18-årsgränsen. Rätten att göra inköp i systembutik har tidigare haft anknytning till myndighetsåldern. Sambandet bröts år 1974, när myndighetsåldern sänktes till 18 år utan att åldersgränserna i alkohollagstiftningen ändrades. Inte heller när 1977 års alkoholpolitiska beslut fattades ansågs det lämpligt att sänka åldersgränsen till 18 år för inköp i systembutik. Inom Norden är myndighetsåldern 18 år även i Danmark, Finland och Norge, medan åldersgränserna för inköp av alkoholdrycker varierar. Danmark har en enhetlig 18-årsgräns. Finland har samma regler som Sverige, medan Norge har en 20-årsgräns för såväl försäljning i systembutik som servering av sprit på restaurang. För öl och vin som serveras på restaurang gäller däremot i Norge en 18-årsgräns. I USA har åldersgränserna under de senaste åren höjts till 21 år i praktiskt taget samtliga delstater. Motivet för höjningen av åldersgränsen i USA har främst varit hänsyn till trafiksäkerheten; ungdomar är överrepresenterade i alkoholrelaterade trafikolyckor. En samordning med myndighetsåldern har alltså inte betraktats som självklar, vare sig i Sverige eller i andra länder. Missbruk av alkohol medför risk för svåra medicinska och sociala skador. En särskilt utsatt grupp är unga människor. Det är då naturligt att samhället söker skydda de unga med hjälp av särskilda regelsystem. Åldersgränser för inköp och servering är ett uttryck för detta. Också andra regler som finns i 7 alkohollagstiftningen tar sikte på att motverka alkoholkonsumtion hos unga människor. Att påverka ungdomens inställning till alkohol är viktigt. Information, opinionsbildande insatser och andra förebyggande insatser riktar sig i stor utsträckning till ungdomar. Folkrörelser, de ungas egna organisationer samt kommunala och statliga myndigheter är viktiga aktörer i dessa sammanhang. Undersökningar av alkoholvanor bland ungdomar visar att det ägt rum en markant ökning av alkoholkonsumtionen i ungdomsgrupperna under senare år. Debutåldern för alkohol har sänkts, och antalet berusningstillfällen bland unga har ökat. Under den senaste treårsperioden uppgår ökningen av den totala alkoholkonsumtionen i ungdomsgruppen till nära 30 90. Färska undersökningar pekar också på att det finns ett samband mellan ökningen av antalet våldsbrott och en ökad tillgänglighet av alkohol. En sänkning av åldersgränsen för inköp av alkohol vid systembutiker skulle sannolikt öka alkoholkonsumtionen bland ungdomar. Jag är inte beredd att verka för en sådan utveckling. I stället finns det enligt min mening skäl att överväga en höjning av serveringsåldern till 20 år, vilket också riksdagen uttalade föregående vecka. Den frågan bereds för närvarande i socialdepartementet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. När jag gick i skolan för många år sedan fick jag lära mig av min zoologilärare att strutsen inte finns i vilt tillstånd i Sverige. Strutsen har den egenskapen att den när den blir attackerad av problem sticker ner huvudet i sanden. När jag följer den svenska alkoholdebatten kan jag konstatera att strutsen sannerligen finns i vårt land. När man ser hur mycket alkohol vi konsumerar i Sverige per invånare och år och jämför med andra länder, kan man få ett intryck av att industriell, social, ekonomisk och kulturell verksamhet inte fungerar i något land förutom Sverige. Så är inte fallet — det vet vi alla mycket väl. Jag tycker inte om att statsrådet i svaret talar om ungdomar, när jag talar om en principfråga. Det handlar om människor som är myndiga, som alltså inte längre är ungdomar. Att man tar ifrån dem rätten att köpa en flaska lättvin på Systembolaget är helt ofattbart och går inte att försvara — om man nu inte skall likna en struts. En 18-åring har i dag rätt att delta i valen till Sveriges riksdag och kan även bli invald i riksdagen. Snart kommer säkert något parti, i ivern att stödja ungdomarna eller för att verka ungdomsvänligt, att lansera en kandidat med klar chans att bli ledamot i Sveriges riksdag. Vad händer då? Jo, då får den här personen delta i övergripande alkoholbeslut, men köpa en flaska lättvin på Systembolaget får han eller hon inte lov att göra. Herr talman! Var någonstans finns konsekvensen i detta? Skulle det sedan vara så äventyrligt att jag — om jag är kvar i riksdagen vid det tillfället vet man ju inte — på mitt rum skulle bjuda denna ledamot som inte fyllt 20 år på ett glas vin, är lagstiftningen i det fallet litet suddig. Men skulle jag vara s.k. skickebud och köpa en flaska vin till en ledamot av riks dagen som inte fyllt 20 år är jag kriminell. Att logiken lyser med sin frånvaro = Prot. 1989/90:32 är väl helt uppenbart. 24 november 1989 När man fyller 18 år kan man ta körkort. Det klarar faktiskt de flesta. svenska 18-åringar. Då får de ta det stora ansvar det innebär att framföra bil i trafiken. De måste fatta snabba och ibland mycket avgörande beslut. Men köpa en flaska lättvin på Systembolaget, det får de inte lov att göra. Pojkarna kan t.o.m. få göra värnplikten. Har man ekonomiska resurser, får man delta i hur stora transaktioner som helst. Det kan handla om miljonbelopp. Men betala 34:50 kr. för en flaska lättvin på Systembolaget, det får man inte lov att göra. Man kan, herr talman, få lov att ta det största ansvaret som kan läggas på människor, nämligen att uppfostra egna barn. Men köpa en flaska lättvin för att fira ditt bröllop eller ditt barns dop, det får du inte lov att göra om du inte har fyllt 20 år. Det finns massvis med andra exempel inom detta område där all konsekvens och all logik lyser med sin frånvaro. Jag skall bara nämna ett till. För att bli anställd som försäljare på Systembolaget räcker det inte längre att man är myndig, utan man måste ha fyllt 20 år och får då bara sälja till dem som har fyllt 20 år. Har man däremot fyllt 18 år kan man gå på restaurang och bli serverad sprit av en 18-årig servitör. Jag skall inte upprepa mig om konsekvens eller inkonsekvens. Jag tycker de här exemplen räcker. Herr talman! Jag är väl medveten om att alkoholen har ställt till en del problem. Men jag undrar om det egentligen är alkoholen som är grunden till problemen. Där finns bakomliggande faktorer. Jag skall till slut säga att jag faktiskt inte tror att statsrådet Hulterström själv tror på det han själv har skrivit i svaret. Gå ut och förklara för myndiga människor mellan 18 och 20 år att de får lov att göra allting annat i samhället, men köpa en flaska lättvin är dem inte förunnat!
Herr talman! Jag skall för min del inte ta upp någon alkoholpolitisk debatt med Sten Andersson i Malmö. Jag får bara konstatera att Sten Andersson kanske har haft litet otur med sin interpellation så till vida att riksdagen sedan interpellationen väcktes så sent som föregående vecka hade en omfattande alkoholpolitisk debatt. Jag vet inte huruvida Sten Andersson utnyttjade tillfället att delta i den debatten och tala om för sina riksdagskollegor vilka strutsar de var. Den debatten utmynnade alltså i ett uttalande från riksdagens sida, i vilket man begärde att regeringen skall överväga en 20-årsgräns också för servering på restaurang. Detta kommer nu att prövas i samband med den översyn av alkoholpolitiken som sker i socialdepartementet. Vi konstaterar att det alltså finns ett riksdagsuttalande med mycket stor majoritet. Det hade kanske varit riktigare att de synpunkter som Sten Andersson nu framför, och som han naturligtvis har rätt att ha, hade framförts i förra veckan, när den alkoholpolitiska debatten hölls, än att vi skall hålla på och replikera om dem nu. Med anledning av Sten Anderssons många exempel på inkonsekvenser, att man har rätt att sitta i riksdagen och fatta beslut om man skulle komma in här som 18-åring, men att man inte har rätt att gå och köpa en flaska vin 19 på Systembolaget, vill jag bara helt kort säga att detta kan exemplifieras hur långt som helst. Man kan faktiskt sitta i riksdagen utan att ha körkort, trots att man är betydligt äldre än 18 år, men ändå ha rätt att delta i beslut om hur körkortslagstiftningen skall vara utformad. Sten Andersson kan förmodligen lika litet som jag köra jumbojetflygplan. Men behövs det en lagstiftning som reglerar vad som skall gälla på flygsäkerhetens område är vi båda bemyndigade att sitta i riksdagen och delta i beslut i det avseendet, osv. Detta är inget unikt för alkohollagstiftningen. Jag konstaterar bara att riksdagen nyligen har gjort ett uttalande som går i precis motsatt riktning mot vad Sten Andersson eftersträvar, och det uttalandet kommer regeringen att pröva vid översynen av alkoholpolitiken framöver.
Herr talman! Jag trodde faktiskt att statsrådet Hulterström hade så mycket verklighetsanknytning att han hade förstått och ibland märkt att vi i denna riksdag har fattat beslut som saknar all förståelse utanför detta hus. Det beslut vi eventuellt kommer att fatta i den här frågan kommer att tillhöra den kategorin. Det var inte jumbojet, körkort och hela det program som statsrådet tar upp som jag talade om. Jag sade att en människa i Sverige som blir 18 år är myndig och får göra allting, har alla rättigheter och alla skyldigheter som en myndig människa har och skall ha, men köpa en flaska lättvin med en alkoholhalt på ca 11,5 96 tycker statsrådet inte att han eller hon skall få göra, för det kan vederbörande inte hantera. Jag såg statsrådet i en debatt i TV i förra veckan. Han hade problem med att försvara skatteomläggningen. Det är exakt samma exempel. Detta kan han inte försvara. Jag skulle vilja se statsrådet ute på en skola där det finns 18—19-åringar stå och tala om för dem: Ni har alla möjligheter och får göra allting, men köpa en flaska lättvin är er inte förunnat.

Herr talman! Anser regeringen att sjukvårdens nuvarande andel av BNP på ca 9 96 är lagom stor? 2. Finns det någon praxis för de prioriteringar som sker i vården i dag? 3. Går det att påvisa att några patientgrupper får stå tillbaka genom dess prioriteringar? 4. Finns det, enligt regeringens mening, behov av riktlinjer för framtida prioriteringar inom vården? Hälsooch sjukvårdens andel av BNP säger egentligen inte något om de faktiska resursbehoven. Den refererade procentandelen används vanligtvis Prot. 1989/90:32 för att göra internationella jämförelser. 24 november 1989 I den offentliga debatten hävdas ofta att hälsooch sjukvården har otill:Z räckliga resurser. Samtidigt menar vissa debattörer att det finns tillräckligt med resurser, men att dessa inte utnyttjas effektivt, bl.a. beroende av att det tar tid för verksamheten att anpassa sig till nya medicinska landvinningar. Jag är för egen del inte beredd att ange hälsooch sjukvårdens resursbehov i termer av kronor, antal anställda eller något annat liknande mått. Enligt de erfarenheter som socialstyrelsen har sker prioriteringen i det vardagliga arbetet inom hälsooch sjukvården tämligen enhetligt och enligt värderingar som är gemensamma för alla delar av landet. Dessa värderingar bygger på kunskaper och erfarenhet från utbildning och daglig yrkesverksamhet. På varje mottagning och avdelning inom hälsooch sjukvården prioriterar personalen de insatser som skall göras utifrån en bedömning av vilka medicinska behov som patienterna har. Endast undantagsvis finns det på central nivå formulerade kriterier för prioriteringar inom hälsooch sjukvården. Ett exempel på vård som genom centralt vidtagna åtgärder getts en särskild prioritet är det bidrag på 140 milj.kr. per år fr.o.m. 1 juli 1987 som regeringen ställt till sjukvårdshuvudmännens förfogande för att minska köerna till gråstarrsoch höftledsoperationer samt kranskärlsingrepp. Det finns inga kända studier som visar att prioriteringar inom det dagliga vårdarbetet leder till att några patientgrupper får stå tillbaka. Regering och riksdag har genom hälsooch sjukvårdslagen ställt krav på att hälsooch sjukvården skall planeras med utgångspunkt i befolkningens behov. I detta ligger bl.a. att planeringen skall gälla avvägningen mellan olika hälsooch sjukvårdsinsatser. Det åligger varje sjukvårdshuvudman att fatta beslut om prioriteringar inom det egna området. När det gäller medicinska ställningstaganden som berör enskilda patienter, kan sådana beslut endast fattas av vårdpersonal. Nationellt fastställda riktlinjer för prioriteringar inom hälsooch sjukvården skulle lätt kunna bli ett hinder för utveckling av nya tekniker och metoder som syftar till att öka verksamhetens kvalitet och utnyttja resurserna på ett effektivt sätt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Vår hälsooch sjukvårdslag föreskriver en vård på lika villkor för hela befolkningen. Prioriteringar utifrån andra än rent medicinska bedömningar strider inte bara mot en humanistisk människosyn utan också mot vår lagstiftning. Från den utgångspunkten har jag en viss förståelse för att socialministern svarar undanglidande på mina frågor för att undvika en svår och känsloladdad debatt. Nu är det ju inte jag som direkt väcker den här debatten; den är inte ny. Frågan om prioriteringar i vården har väckts av bl.a. sjuksköterskefackets ordförande Inger Olsson på debattsidan i en av våra morgontidningar. Hon efterlyser en öppen debatt om dels vilka kriterier som gäller för prioriteringarna i dag, dels vilka kriterier som kanske måste gälla för framtidens vård. Jag kan hålla med henne när det gäller den första delen av hennes efterlys 21 ning. Och jag väntade med spänning på att någon ledande sjukvårdspolitiker skulle ge sig in i den här debatten, men tyvärr fick jag vänta förgäves. Därför har jag valt att i stället ta upp diskussionen här med socialministern. I Svenska Dagbladet från i onsdags finns en intervju med det socialdemokratiska landstingsrådet Mary Frank. Journalisten hänvisar till hälsovårdsforskaren Johan Calltorp, som har hävdat att det förekommer en dold prioriteringsgång inom vården, så att olika vårdbehov inte ställs direkt mot varandra i de politiska besluten. Och han frågar om det stämmer med sjukvårdslandstingsrådets egen erfarenhet. Hon svarar: ”Javisst känner jag igen beskrivningen. Men det är ett sätt att överleva för dem som skall fatta besluten. Jag är rädd för att den stora beslutsvåndan skulle bryta ut om alternativen offentligen ställdes mot varandra.” Jag skall inte kommentera det på annat sätt än att säga att jag som sjukvårdspolitiker i Stockholms läns landsting också känner igen beskrivningen och tycker att den är riktig. Har socialministern några synpunkter på sin partikamrats uppriktiga svar på den här frågan? I samma tidning samma dag finns också en intervju med klinikchefen för thoraxkirurgen på Umeå regionsjukhus. Han sammanfattar på följande sätt alla faktorer som vägs in i den medicinska bedömningen vid valet av vilka som skall få vård och vilken vård som skall ges: Det hela är en sammanvägning av ”vetenskap och beprövad erfarenhet, kostsamma kliniska utredningar, kännedom om individen, medicinska kunskaper, fantasi och empati”. Han tillägger att det inte går att objektivera hur mycket som helst. Bland de svårmätbara faktorerna finns även sådant som patientens vilja att överleva och dra nytta av operationen, dvs. hans vilja att efter operationen söka sig tillbaka till det liv han levde innan han blev sjuk. Jag tror att de här bägge intervjuerna tillsammans ger en bra bild.

Jag undrar om vi skall fortsätta att låta sjukvårdens prioriteringar ske i det tysta och som politiker bara gömma oss bakom vårdpersonalens medicinska sjukvårdsansvar. En förutsättning för att vi skall få en seriös debatt är att vi som politiker vågar se sjukvårdens verklighet och ta den här debatten också om den är svår.

Herr talman! Riktlinjerna för hälsooch sjukvårdens utveckling har beslutats av denna riksdag, och det skedde senast år 1985. Med en politiskt styrd sjukvård är det naturligt att ansvaret för vårdköerna är politiskt. Just nu åvilar detta ansvar den socialdemokratiska regeringen och dess riksdagsgrupp. När riksdagen lade fast riktlinjerna var vi moderater mycket kritiska. Vi varnade för regeringens tanke att man snabbt kunde dra ner på den kvalifice rade sjukvården och akutsjukvården. Vi varnade i våra reservationer för de = Prot. 1989/90:32 konsekvenser som nu har uppenbarats av den monopolistiska politiken. 24 november 1989 Jag skall därför, herr talman, ange våra förslag till prioriteringar: p Svar på interpella 1. Vi måste ge vård åt dem som är svårast sjuka. Vi har därför föreslagit en = tioner och fråga särskild vårdgaranti. Med den skulle man ha rätt till operation inom rimlig tid på det egna sjukhuset eller på ett annat sjukhus, inom ett privat alternativ eller, om landets resurser inte räcker, i utlandet. 2. Vi måste få en verklig valfrihet inom vården. Vi har därför föreslagit en allmän, obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Vi måste släppa fram och ge frihet åt de privata alternativen. Privata initiativ, läkarmottagningar, sjukhem, operationscentraler m.m. skall uppmuntras i stället för att bekämpas. Avskaffa Dagmarsystemet! Alla goda krafter måste kunna samverka. 3. Vi måste bygga en bättre äldrevård med alternativ och valfrihet. Rehabiliteringsmöjligheterna inom vårdenheterna måste förstärkas. Förbättra vårdsituationen för de åldersdementa, bl.a. genom ett utbyggt gruppboende! 4. Landstingens verksamhet måste renodlas! Landstingen skall koncentrera sig helt på sjukvård, som med fördel kan drivas i bolag med både ekonomiskt och medicinskt ansvar. Patienterna skall ges frihet att välja var och av vem de skall få sin vård. 5. Vi behöver en professionell medicinalstyrelse samt en länsläkarorganisation som bättre kan hävda de medicinska intressena. När vi diskuterade narkotikafrågan försökte socialministern göra gällande att det inte existerade något vårdmonopol. Vill inte socialministern mot den bakgrunden rekommendera att socialdemokratiska politiker slutar att angripa City Akuten och liknande privata alternativ på marknaden?
Herr talman! Jag har naturligtvis läst inlägget av SHSTF:s ordförande Inger Olsson. Det finns i dag en öppen debatt, och Inger Olssons inlägg och även Margö Ingvardssons interpellation är exempel på att det faktiskt förs en öppen debatt om prioriteringar inom sjukvården. Sjukvården är över huvud taget ett av de flitigast debatterade områdena. I den mån jag över huvud taget kan påverka detta är det naturligtvis för att bejaka en öppen debatt om dessa frågor. Det rör sig om viktiga frågor för oss som enskilda människor och för hela samhället. Någon annan inställning kan man naturligtvis inte ha. Men det är en sak att ha en öppen debatt om vilka allmänna riktlinjer som skall gälla. Man får hoppas att det inte uppfattas som att politikerna griper in i själva vården. Dagligen måste prioriteringar av olika slag göras. Det sker dagligen och stundligen på varje akutintag, och det skall inte styras av politiska beslut. 23 De prioriteringar som görs på politisk nivå kan exemplifieras på många olika sätt. Jag har ett exempel på en prioritering, nämligen att anslå extra pengar. En annan prioritering som håller på att diskuteras, och där det tycks råda en ganska bred politisk enighet, är äldreomsorgen inom sjukvårdsområdet. Vi vet ännu inte riktigt vilka slutsatser som skall dras. En parlamentarisk kommitté har nyligen lagt fram ett förslag, som skall bilda grund för ett riksdagsbeslut. Självfallet måste det ske prioriteringar, men det måste också ske en fördelning mellan vad som är de politiskt betingade prioriteringarna som gäller den allmänna utvecklingen och vad som gäller själva vården där just den medicinska kompetensen har en avgörande plats. Något ytterligare vill jag inte säga så länge vi håller oss till de allmänna principerna. Det finns annars mycket att säga i sjukvårdsdebatten. Men jag tycker inte att det finns anledning att säga det nu. Jag noterar att Sten Svensson refererade till i och för sig kända synpunkter från moderata samlingspartiets sida. Jag går inte in på en diskussion om det. När det gäller den konkreta frågan om City Akuten såg jag i tidningarna häromdagen att det tydligen har träffats en uppgörelse i Stockholm och Göteborg. Då är den frågan avförd från dagordningen tills vidare.

Herr talman! Socialministern börjar nu närma sig den stora frågan, om det i dag inom sjukvården förekommer prioriteringar som vi politiker känner till, men där vi inte har några synpunkter på vilka kriterier det är fråga om. Det är detta som är vårdens verklighet i dag. Socialministern svarade på min fråga om det fanns några patientgrupper som hade fått stå vid sidan på grund av dessa prioriteringar, att det inte fanns några undersökningar som visade att så var fallet. Jag vill då erinra om en debatt som vi hade i kammaren för ett år sedan med den förra socialministern. Jag hänvisade då till överläkare Carl M. Kjellstrands doktorsavhandling om njursjukvården. Han visade där att det förekom prioriteringar inom njursjukvården som framför allt gick ut över de äldre patienterna, företrädesvis äldre kvinnor. Socialministern tyckte då att det var mycket allvarligt, och hon sade att socialstyrelsen skulle göra en undersökning, så att vi skulle få fakta på bordet om hur det förhöll sig. Sedan dess har det varit tyst. Jag undrar om socialstyrelsen har gjort denna undersökning och i så fall vad den visade. Socialministern tog upp frågan om den statliga prioriteringen av vården genom att anslå särskilda pengar till de uppmärksammade operationsköerna. Jag undrar om regeringen har för avsikt att utvärdera utfallet av dessa pengar. Någon sådan utvärdering har aldrig skett. Det går inte att mäta effekten av dessa pengar genom att bara ange ökningen av antalet operationer under denna tid. Vi måste se närmare på hur pengarna har fördelats mellan privat och offentlig verksamhet och om samma summa pengar till det privata och till det offentliga hade gett samma utfall. Vi behöver också veta vilken effekt det skulle ha blivit om pengarna från början hade satsats på långsiktiga förbättringar inom den offentliga vården. Vi behöver den kunskapen, inte minst nästa gång massmedia väljer ut ett område som sedan för modligen sätts högst på den politiska dagordningen. Då bör vi veta vilket — Prot. 1989/90:32 resultat de pengar som har använts tidigare har gett. 24 november 1989
Herr talman! Jag vill veta var socialministern står i sin syn på de privata alternativen. Det räcker inte med att hänvisa till att man nyligen har träffat en uppgörelse om City Akuten. Vi har många exempel att peka på när det gäller politiker från det socialdemokratiska partiet, och även från kommunisterna, som vill stoppa enskild vård. Vi vet också att Dagmarsystemet hindrar vårdanställda från att starta eget. När det är så är risken uppenbar att många kommer att lämna vårdyrkena. Vi har också många exempel med samma innebörd inom barnomsorgen där socialdemokratiska politiker agerar på det sättet. Mot bakgrund av den debatt vi nu har haft om sjukvårdsmonopolet — och även den tidigare debatten om narkotikan — vill jag faktiskt veta hur socialministern ser på det enskilda utbudet. Accepterar socialministern att ett sådant utbud skall finnas och att enskilda entreprenörer skall få likvärdiga och rättvisa villkor när det gäller statsbidrag och andra betingelser för att kunna bedriva sin verksamhet i konkurrens med det offentliga? Vill socialministern här i kammaren deklarera att han rekommenderar de socialdemokratiska företrädarna att i fortsättningen avstå från att angripa City Akuten på det sätt som nu har skett, så att man har tvingats retirera, vilket denna överenskommelse bekräftar? Det vore värdefullt om vi fick klarhet i hur socialministern själv ser på detta.
Herr talman! Som svar på den sista frågan vill jag säga att en av anledningarna till att vi har en väldigt decentraliserad organisation för sjukvården i Sverige och att landstingen är ansvariga för verksamheten ju är att vi har ett förtroende för dem att de inom sina resp. områden kan planera och genomföra sjukvårdsverksamhet. Detta är inte förenligt med grundinställningen att regeringen så fort det uppstår debatt någonstans i Stockholm eller Göteborg i dessa frågor går in med pekpinnar och anvisningar och talar om hur landstingen skall sköta sin verksamhet. Cityakuterna diskuteras lokalt i Stockholm och Göteborg. Jag konstaterar att man nu har träffat nya överenskommelser, och såvitt jag förstår är dessa diskussioner nu tills vidare avförda från dagordningen. Det är klart att så länge cityakuterna vill ha ett omfattande stöd från landstingen för sin verksamhet kommer det att uppstå diskussioner om de verksamheterna precis som när det gäller andra delar av sjukvårdens verksamhet. Hade cityakuterna klarat sig som rent privata företeelser utan att begära att få ta del av samhällets resurser, hade naturligtvis inte landstingen med deras verksamhet att skaffa. Då hade de drivits som vilka privatmottagningar som helst. Det finns inte anledning att diskutera denna fråga vidare, eftersom man nu alltså har träffat uppgörelser. När det gäller Margö Ingvardssons fråga om njursjukvården har jag uppfattat saken på det sättet att man just på detta område har en undersökning. Däremot har jag inte sett några resultat av den ännu, men jag förutsätter att 25 sådana kommer. En av de förändringar som nu sker — jag skulle kunna göra en lång lista — är ju att den nya socialstyrelsen, som riksdagen har beslutat om, skall kunna ägna sig åt uppföljningsoch utvärderingsfrågor och den typen av frågor, som det naturligtvis är önskvärt att vi har ett bra underlag för i den sjukvårdspolitiska debatten. Därtill har nyligen tillkommit statens beredning för utvärdering av medicinsk teknik.Också den är något som kan utvecklas till ett mycket bra instrument när det gäller att värdera olika vårdmetoder och också för att få underlag för de prioriteringar som måste göras framöver när det gäller olika vårdområden. Detta var bara två exempel som visar att vi självfallet försöker skaffa oss bättre verktyg för att nå så bra resultat som möjligt i sjukvården. Det är klart att denna prioriteringsdebatt inte kommer att ta slut. Den är en företeelse som vi kommer att ha kvar, eftersom vi måste göra nya avvägningar i framtiden allteftersom medicin och teknik utvecklas.

Herr talman! Tyvärr har socialministerns inlägg i den här debatten inte varit särskilt klargörande. Jag förstår fortfarande inte om det sista inlägget skall tolkas på så sätt att socialministern nu är beredd att tillsätta en utredning som särskilt skall utvärdera vad som hänt med de pengar som gått till vissa operationsköer. Det var omöjligt att utläsa av hans svar. En förklaring som jag kan se till att vi nu har fått den här prioriteringsdebatten inom sjukvården är de förhållanden som har rått inom sjukvården under 1980-talet. Då har sjukvården successivt fått ta hand om en ökande andel vårdbehövande, dels därför att vi har fått en ökning av antalet äldre som alltid medför ökat vårdbehov, dels därför att vi har fått ökade medicinska kunskaper och framsteg inom den medicinska tekniken, vilka också ökar vårdbehovet. Samtidigt har sjukvården realt sett fått krympande resurser, främst genom de statliga indragningarna av bidrag till landstingen. Sjukvårdspersonalen har inte sett några tecken på att den utvecklingen skall brytas. Det har förekommit vissa brandkårsutryckningar då massmedierna har riktat uppmärksamheten mot vissa områden, men vi har saknat förslag till långsiktiga lösningar på sjukvårdens resursbehov. I den situationen blir givetvis sjukvårdspersonalen desperat och måste hitta vägar att bedriva verksamheten. Också om den här prioriteringsdebatten är obehaglig får vi som politiker inte slippa undan den. Det är nämligen vi som har det yttersta ansvaret för de prioriteringar som sker i vården i dag genom de resurser som vi ställer till sjukvårdens förfogande. Om den utveckling som innebär att landstingen förlorar resurser fortsätter finns det en uppenbar risk för att prioriteringarna inom sjukvården kommer att bli ännu hårdare än vad de är i dag. Det vore oerhört olyckligt om det skulle ske i det tysta — utan att politikerna ville ta reda på hur det egentligen går till.
Herr talman! Jag kan säga att vi redan har kunnat notera resultatet — naturligtvis inte enbart av de extra resursinsatserna. Det fanns en allmän inriktning ute i landstingen också att öka insatserna på det här området. Vi vet ju att antalet gråstarrsoperationer har ökat från 8 000 år 1980 till 26 000 år 1988. Höftledsoperationerna har ökat från 5 000 till 10 000 under samma period, och kranskärlsingreppen har ökat från 500 till 4 200 under perioden, vilket alltså nästan är en tiodubbling av insatserna på området. Visst har insatsen givit resultat!

Herr talman! Statsrådet Anita Gradin har uppfattat min interpellation alldeles riktigt, när hon uppfattat att jag uppfattat att den integrering till den gemensamma marknaden som nu pågår är ett hot mot vår välfärdspolitik. Jag förstår att Anita Gradin är av precis motsatt uppfattning, annars skulle det vara mycket svårt att vara statsråd och ansvarig för den politiken. Men när Anita Gradin får det att låta som att jag är ensam om dessa farhågor, är det en undervärdering av verkligheten. Jag tycker också att det är fel när Anita Gradin säger att min utgångspunkt är att ett svenskt deltagande i integrationen skulle tvinga fram en harmonisering av skatterna. Hon säger i interpellationssvaret att den utgångspunkten är felaktig. Det kan man nog inte säga. Regeringen har nämligen också gjort dessa överväganden. I regeringens proposition 1987/88:66 står det så här: ”För att förverkliga den gemensamma marknaden inom EG krävs som tidigare beskrivits en långtgående harmonisering av framför allt den indirekta beskattningen. Om Sveriges gränser mot EG skall öppnas på samma sätt, krävs även för svensk del en anpassning av både skattestruktur och skattenivåer. Det skulle exempelvis innebära behov av sänkningar av mervärdeskatten och flera punktskatter. En sådan anpassning till EG skulle självfallet få omfattande ekonomiska återverkningar — —-—. Utan en sådan anpassning torde det dock inte vara möjligt att helt avskaffa gränshindren mot EG vad gäller varor, tjänster etc.” Regeringen har alltså själv gjort de här övervägandena och pekat på att det kan få omfattande ekonomiska återverkningar. Då tycker inte jag att Anita Gradin är ärlig i interpellationssvaret, när hon inte pekar på en enda sådan återverkning, medan jag har rest mina farhågor. Man behöver inte gå längre än över Sundet till vårt grannland Danmark, som ju har en i många stycken liknande välfärdspolitik som den vi har. Om man tittar på vad som har hänt där sedan medlemskapet och de farhågor som finns där inför den fortsatta politiska utvecklingen, blir man faktiskt nästan mörkrädd, skulle jag vilja säga. Danskarna räknar med att 40 miljarder danska kronor kommer att försvinna från statskassan. Var skall de ta dem? De kan redan i dag se nedskärningar på en rad socialpolitiska områden — samtidigt som man har en ökande arbetslöshet och en ökande utlandsskuld men en minskad export till EG-länderna. Man står inför jättelika sociala problem, som man inte vet hur man skall lösa. Och det finns ingen hjälp att hämta inom EG. Frankrike har räknat ut att man kommer att förlora 140 miljarder i statsinkomster genom en harmonisering av skatterna. Nu säger Anita Gradin att man inte har kommit överens än. Nej, det vet jag, men man håller ju på. Harmonisering av skatterna är ju ett viktigt mål, framför allt moms och punktskatter, men även förmögenhetsskatter, fastighetsskatter, bolagsskatter, aktiebolagsskatter osv. Jag menar att vi i Sverige också är på väg att genom vår s.k. reformerade skattepolitik närma oss EG:s skattepolitik. Att regeringen nu kommer med förslag om breddning av momsbasen, exempelvis, hänger naturligtvis ihop med att det åtminstone skall underlätta den sänkning av momsen som sedan kommer att ske. Det förvånar mig att inte regeringen, med hela sin EG-byråkrati, har kunnat uppbringa en enda liten ruta i detta rutverk av arbetsgrupper, där man diskuterar konsekvenserna för den offentliga sektorn. Jag tror att det hänger samman med att det faktiskt inte finns några kvinnor i integrationsarbetet. Så sent som häromdagen såg jag i Dagens Industri att LO har satt upp en egen EG-integrationsbyråkrati — men inte en kvinna så långt ögat kunde se! Detta är frågor som berör oss kvinnor. Det var vi ju eniga om, Anita Gradin! Det är vi som är beroende av den offentliga sektorn, och kvinnornas ställning i Sverige och i de nordiska länderna är betydligt bättre än inom EG. Vi förvärvarsarbetar i mycket högre grad, vi har en fungerande barnomsorg i mycket högre grad, vi har möjlighet till föräldraledighet — även för männen, vilket inte existerar i de andra länderna — osv. Jag skulle kunna göra listan lång. Men det kostar pengar, och vi behöver skattefinansiera dessa kostnader. Jag tror att uteblivna skatteinkomster, som det ju måste vara fråga om — jag har fått en siffra på att det för Sveriges del skulle vara 34 miljarder kronor; jag vet inte om den är riktig, men det förvånar mig att regeringskansliet självt inte har kunnat räkna ut detta — kommer att öppna för privatiseringar, privata försäkringar osv. Det innebär en urholkning av socialpolitiken, som jag hoppas att Anita Gradin inte står för, eftersom det innebär ett intåg i det tvåtredjedelssamhälle som socialdemokraterna säger sig inte vilja ha. Den solidariska socialpolitiken går då förlorad. Detta är mina farhågor, och jag tycker inte det är riktigt ärligt av Anita Gradin att påstå att detta bara är falsarier och farhågor, som det absolut inte finns någon grund för. Samtidigt tycker jag det är illavarslande att man i regeringskansliet inte diskuterar problemen, redovisar dem och eventuellt också kommer med lösningar. Jag skulle gärna vilja få litet rapporter om hur ni ser på de här frågorna, i stället för fromma förhoppningar att problemen aldrig skall komma att uppstå.

Herr talman! Riksdagen har som en av sina arbetsformer att ordna debatter i speciella ämnen. EG-frågan är en central framtidsfråga. Och ändå avvisas miljöpartiets krav på en EG-debatt. Inget parti ställde upp på detta. Vi blev väldigt förvånade över detta beslut. ”För att inte förvärra de regionala skillnaderna, arbetslösheten, ojämlikheten mellan könen och den nya fattigdomen när den inre marknadsprocessen påskyndas genom företagssammanslagningar, jordbruksnedläggningar och övrig strukturomvandling krävs dämpande åtgärder på kortare sikt.” Detta sade regeringen i sin årsrapport 1989 om Europasamarbetet. Ett märkligt erkännande från regeringens sida om vad hela anpassningen till EG egentligen rör sig om. Det går inte att tolka regeringens skrivning på annat sätt än att den faktiskt anser att den inre marknadsprocessen leder till ökade regionala skillnader, ökad arbetslöshet, ökad ojämlikhet mellan könen, ökad nyfattigdom, fler företagssammanslagningar och fler jordbruksnedläggningar. Det är onekligen dystra besked från en regering som aktivt arbetar för att anpassa Sverige till just detta. Det är dystra besked från en socialdemokra tisk regering som har aårbetat för det motsatta under så många år. Jag har = Prot. 1989/90:32 svårt att tro att de riksdagsledamöter som var med och fattade beslut om den 24 november 1989 ovillkorliga EG-anpassningen verkligen vill det som den inre marknadspro-= cessen faktiskt leder till. Den dystra bilden bekräftas av en artikel i Der Spiegel nr 43/88, där det sägs: ”I Europa kan det 1992 väntade näringslivsuppsvinget komma att gå hand i hand med en social nedrustning.” Det är många som ser det på det sättet. Folkpensionerna är uppenbarligen hotade. I EG-propositionen 1988 finns det en kort och kryptisk mening om att folkpensioneringen kan påverkas av en EG-anpassning. Men först i början av 1989 fanns det en närmare beskrivning av problemet tillgänglig genom en PM inom pensionsberedningen, PM 111. Jag fann där att EG-anpassningen säkert kommer att leda till försämring för vissa svenska pensionärer, troligen för alla. Till skillnad från de flesta EG-länder kräver Sverige inte att den enskilde skall tjäna in sin folkpension. Den är en ovillkorlig rättighet, men bara för svenska medborgare. Utlänningar blir berättigade, men på villkor. Utlänningar kan inte ta pensionen med sig om de flyttar från Sverige. Svenskar och utlänningar behandlas olika. Detta förbjuder EG kategoriskt. Vad kan då hända vid en anpassning? Dels skulle kravet på att ha varit bosatt i Sverige en viss tid för att få pensionen tvingas bort, dels måste vi tillåta utlänningar att ta pensionen med sig då de flyttar från Sverige. Det skulle då betyda att rätt till svensk folkpension skulle tillfalla alla dem som är medborgare i något EG-land och är bosatta inom EG-området, under förutsättning att de någon gång har varit bosatta i Sverige. Är det verkligen regeringens mening att vi skall göra sådana fantastiska åtaganden? Det skulle kunna spräcka vilken budget som helst i Sverige. Våra pensioner skulle troligen behöva sänkas för att klara den belastningen. Vi får alltså klara och tydliga sociala konsekvenser av en EG-anpassning — säkert icke önskvärda. Att vi dessutom kommer att tvingas sänka våra skatter för att bli anpassade till EG ökar ju de sociala problemen starkt i framtiden. Vi ser ju redan nu att skatteuppgörelsen i anpassningens namn kommer att tvinga fram ökade arbetsinsatser och ökad utslagning. Det beror på att skatteförslaget verkar som det syftar till, nämligen att tvinga människor med lägre inkomster att arbeta mera och intensivare för att klara ekonomin. Det är det som är de dynamiska effekterna. Det är den nya grottekvarnen. Det är en skamlös antisocial skattelagstiftning i EG-anda. Det är fascinerande att det socialdemokratiska partiet med alla dess gamla sociala ambitioner vill fira sitt 100-årsjubileum genom en antisocial anpassningsskatt. Hur kan det komma sig att man så lätt förenar sig med högerkrafterna inom EG? I ett Europa under omvandling till demokrati i öster skulle den svenska modellen kunna vara en god förebild. Nu är vi inne i en fas av skrotning av något som faktiskt är fint och mänskligt. Det är en fruktansvärt egendomlig svängning i svensk politik som har manifesterats i den senaste skatteuppgörelsen. Hur är detta möjligt? Regeringens analys från årsrapport 1988 den håller. Skatteharmoniseringen, sade Anita Gradin, har inte berörts i de förhand 31 lingar som har förts. Men de har berörts i Sverige. Vi har haft två stora utredningar, KIS och RINK, som har haft det klara och entydiga syftet att anpassa svenska skatter till EG:s sätt att tänka, och hela momsutredningen, allt detta är en klar och entydig anpassning till detta. Och det kommer att få konsekvenser. RINK med de sänkta marginalskatterna och de beslut som har fattats är av samma karaktär. Syftet är att se till att de som har det väldigt gott ställt skall få lägre skatter, medan de som har låga inkomster skall tvingas till mer arbete. Det är klart att det slår på kvinnorna, det slår på deltidsarbetande och det ökar utslagningen. Det är kvinnorna som lider av påfrestningarna i det svenska samhället. Jag tycker det är häpnadsväckande svagt av ministern att inte på någon punkt beröra allvaret i den här situationen.

Fru talman! Mora IOGT och NTO-avdelning har skrivit till mig, förmodligen också till andra riksdagsmän, och berättat om sina farhågor inför EG integreringen. Hur blir det med alkoholpolitiken, möjligheten att föra en alkoholpolitik i framtiden? Hur skall vi kunna undvika alkoholreklam i Sverige, när vi nu får TV som förmodligen kommer att förmedla alkoholreklam till oss? Hur kommer man i framtiden att kunna upprätthålla en sträng alkoholpolitik? Jag vore tacksam för ytterligare klarlägganden av statsrådet på den punkten. Statsrådet säger att de oförbindliga diskussioner som nu olika tjänstemän i regeringskansliet för med tjänstemän i EG-kommissionen vid årsskiftet kommer att övergå till förhandlingar mellan EFTA och EG, som blir bindande. Enligt min åsikt är det oerhört viktigt att vi får en bred och offentligt debatt kring det förhandlingsmandat som de här grupperna får. Det måste bli en öppen offentlig debatt om detta. Var är konflikterna när vi nu börjar med bindande förhandlingar? Vid det senaste riksdagsbeslutet våren 1988 slog riksdagen fast att det inte finns ”anledning att tro att Sverige ens med ett mycket nära samarbete med EG kommer att behöva uppge centrala svenska värderingar eller den vidare europeiska och internationella inriktningen av vår utrikespolitik”. Det är egentligen bara en form eller en from förhoppning. Nu bör vi veta. Vi måste självfallet slå fast att vi inte skall ge upp de här värderingarna eller våra möjligheter att handla med hela världen. Självfallet kan inte ett fritt flöde av varor och kapital, tjänster och människor vara överordnat centrala värderingar. Men jag känner mig osäker härvidlag med den något svävande skrivning som finns i riksdagsbeslutet. Det är viktigt att vi får en offentlig debatt om detta. Hur kommer det att bli, när vi nu går in för ordentliga förhandlingar? De här förhandlingarna leder ju nämligen fram till ett avtal som riksdagen skall besluta om. Men då är det så dags, när vi har ett avtal med främmande makt och främmande utländska organisationer, som har föregåtts av en lång förhandling. Då måste ju riksdagen antingen säga ja eller nej till detta. Det är naturligtvis, såvitt jag förstår, en oerhörd skymf mot EG-länderna, om riksdagen plötsligt skulle säga nej. Under det år som nu = Prot. 1989/90:32 kommer är det otroligt väsentligt att det blir en offentlig debatt. Jag förstår 24 november 1989 inte det här hemlighetsmakeriet. Jag tycker det är helt onödigt. Det verkar ZN som om vi här drabbats av en analogi som inte stämmer. Vi är vana vid att avtalsförhandlingar om löner och liknande är omgärdade med hemlighetsmakeri; alla är som musslor, och man försöker ta ut så många fördelar som möjligt. Men jag tycker inte att det bör vara fråga om någonting sådant här. Här gäller det ett ömsesidigt givande och tagande, som kan vara helt öppet. Vad vi står för bör vara helt offentligt, och det bör vila på en offentlig diskussion i Sverige, så att man inom EG helt klart ser var Sverige står. Såvitt jag förstår är man också mera öppen inom EG. Man har redan sina lagar som man står för, och de är naturligtvis offentliga. Jag tycker att vi skall sluta med hemlighetsmakeriet, och jag vill vädja till Anita Gradin att här berätta hur hon tänker offentliggöra detta och vad förhandlingsmandatet innebär. Det räcker inte med att EFTA-delegationen eller utrikesnämnden, som är bundna av tystnadsplikt, får reda på det. Det måste bli en mycket bredare debatt, och jag anser att denna bör vara offent

Fru talman! Jag tycker att det är mycket underliga saker som händer. Lika mycket som man hurrar för den nya friheten i öststaterna med gränsöverskridanden och för sönderfallet av vår östra stormakt, lika mycket hurrar man för den nya stormakt som håller på att byggas upp i Centraleuropa. Det förvånar mig mycket. Vi ser hur man över hela världen försöker decentralisera och hur fler och fler länder vill ha självbestämmande och eget styrande. Samtidigt deltar vi i en harmonisering och uppbyggandet av en stormakt. Jag kan inte se någonting annat i de linjer som framträder. Om man läser historia — ett ämne som nu kommer att få mindre möjligheter att hävda sig i skolan, vilket jag tycker är synd — ser man att stora imperier eller stora sammanhållna enheter så småningom spricker; man klarar inte att hålla ihop stora imperier eller stora sammanslutningar av länder. Detta skall inte jämföras med USA, vars stater ändå har ett mycket stort mått av självständighet. Men även där knakar det ibland i fogarna. Det är positivt att människor får frihet. Men man blir betänksam när man i Dagens Industri kan läsa att Sverige funderar på att öppna en arbetsförmedling i Berlin, därför att vi har så ont om arbetskraft. Men arbetskraftsbristen är väl ändå inte så fruktansvärt svår i dag när många flyktingar och invandrare, som kan vårt språk och har en bra utbildning — många är t.o.m. högskoleutbildade —, fortfarande inte kan få arbete. Är det färgen på håret som avgör, om en människa skall få komma in på arbetsmarknaden? Frågan om harmonisering av skatterna har redan behandlats. Tvåtredjedelssamhället och konkurrenssamhället, som man nu bygger upp, där bara de starka människorna kommer att klara sig, är någonting mycket allvarligt. De uteblivna skatteinkomsterna försöker man på något sätt kompensera genom kommunalisering av det ena området efter det andra. Är det för att slippa ansvaret och för att komma undan konsekvenserna av harmoniseringen av statsskatterna som man flyttar över ansvaret på kommunerna? 33 Man vidtar dämpande åtgärder, t.ex. tvångssparande, med den ena handen, samtidigt som man med den andra handen genomför skattesänkningar för höginkomsttagare, något som också blir en följd av en EG-harmonisering. Det visar sig att i i-länderna arbetar fler och fler deltid, sedan de fått råd att göra det. Vad kommer sänkningen av skatterna för höginkomsttagarna att få för följder? De dynamiska effekterna uteblir kanske helt och hållet. Vilka är det som kommer att arbeta mer? Jo, det är sjukvårdsbiträden, affärsanställda och textilarbetare, som inte kan överleva utan att arbeta minst full tid, medan höginkomsttagarna kan klara sig, kanske genom att arbeta bara under halva året. Vi anser att arbetstiden skall minskas, och vi ställer oss därför välvilliga till en arbetstidsminskning. Men då skall alla människor ha möjlighet att minska sin arbetstid, och därför är sextimmarsdagen någonting oerhört viktigt. Men hur går det med den reformen vid en EG-harmonisering? Risken för att folkpensioneringen kommer att påverkas finns det flera anledningar till. Frågan är t.ex. hur vi skall handskas med de människor som arbetar i vårt land under en viss tid. Jag vet att det på detta område har utarbetats en del planer. Man får ta med sig sin folkpension till hemlandet, om man bott här tillräckligt länge. Men hur gör man med barnbidragen t.ex. för en turkisk familj — om nu Turkiet kommer med i EG - eller en portugisisk familj när familjefadern arbetar i Sverige? Hur blir det med barnbidragen för den portugisiske man som arbetar här och har fem barn i Portugal? Är det bara vissa utlänningar som arbetar i Sverige som får barnbidrag eller gäller det även t.ex. en portugis? En annan fråga som också har med EG-harmoniseringen att göra är de växande lånen. Man binder upp studielånen, och numera har man planer på att binda upp även bostadslånen, så att dessa växer under den tid man betalar av dem. Detta påminner mig om bruksherren som hade en butik där arbetarna var tvungna att göra sina inköp. Så småningom hade arbetarna en livstidsskuld, som t.o.m. ”ärvdes” av nästa generation. Den geografiska rörligheten kompenserar inte överstatliga beslut och ofrihet på andra områden. Den fria handeln på gott och ont — med alla tvång att upphäva handelshindren — motverkar självförsörjning, en minskning av transporterna och möjligheten att vara nära besluten, odlingen och produktionen. Man har inget grepp om och kan inte längre påverka skeendet. Man säger att det är oerhört viktigt att skolan skall kommunaliseras, så att alla får vara med och bestämma hur skolan skall skötas. Det finns mycket som är bra i den tanken. Men varför skall vi inte få bestämma även om andra saker? Varför skall vi inte få vara med och bestämma var potatisen skall odlas, var skorna skall tillverkas och var klädernas skall sys. Frågan är om kommunaliseringen kompenserar EG-harmoniseringen. Dessa strävanden åt olika håll spränger demokratin och berövar människorna trygghet. Man vet inte vad det är för politik vi håller på med. Är det decentralisering eller centralisering, kommer ökade kommunalskatter att äta upp sänkningen av statsskatterna och kommer vissa delar av Sverige att bli rikare medan andra blir fattigare? Eller kommer hela Sverige rent av att bli ett Norrland? Det är många frågor som reser sig.

Fru talman! Jag vet inte om Anita Gradin åsyftade mig när hon talade om att hålla sig till ämnet. Jag anser emellertid att skatter, bostäder, kvinnors arbete, våra arbeten, vår handel och vår självförsörjning hör till frågor som det är viktigt att beröra i det här sammanhanget.
Fru talman! Anita Gradin säger att vi skall ha en öppen debatt. Det tycker vi i miljöpartiet också, och det är därför vi efterlyst en speciell debatt i riksdagen om EG-frågorna. Vi kommer därför att fortsätta att interpellera och ställa frågor för att försöka öppna debatten på detta område. Anita Gradin säger att Sverige skall vara ett framgångsrikt land. Ja, det tycker jag också, men då är frågan: Vad är framgång? Är det att Sverige skall vara ett socialt medvetet land? Eller mäter vi framgång i form av ökad BNP. och ökad export? Den uppfattningen kan man lätt få av Anita Gradins skildring av situationen. Vår handel har en enormt stark koncentration till EG. Vi kanske borde se om vårt hus och se till att minska den koncentrationen. Jag har en känsla av — det är i varje fall min förhoppning — att vi under de närmaste åren kan öka vår handel österut, så att vi får en mycket bättre europeisk balans på det här området. Det tror jag skulle innebära många fördelar för svensk ekonomi. Om inte annat kunde vi få in pengar på det miljökunnande som finns i Sverige och som jag tror kan exporteras med stor framgång. Anita Gradin säger också att det inte är aktuellt med någon skatteharmonisering för tillfället, för det diskuteras inte, men att det arbete som bedrivs i Sverige är ett led i detta ändå. Det är alldeles tydligt att det arbete som pågår är ett steg i den riktningen, och vi har ju sett vad det får för konsekvenser. Anita Gradin säger att vi får ingen förändring av skattetrycket i Sverige, men vi får en utomordentligt stor omfördelning, som hon säger är rättvis. Jag har oerhört svårt att förstå att den omfördelning som nu planeras är rättvis, när man faktiskt tar pengar från dem som är mindre bemedlade och ger till dem som har det alldeles förbaskat bra. Jag kan inte se att det på något sätt kan överensstämma med god svensk tradition på rättviseområdet och än mindre med en tradition inom det socialdemokratiska partiet. För på något sätt innebär detta att man säger nej till det som man har strävat efter de senaste hundra åren. Jag kan inte förstå vad som inträffat 1988-1989 som har gjort det möjligt att tänka om på den punkten. Jag tycker att det vore väldigt välgörande om socialdemokratiska regeringsledamöter talade om för svenska folket vad det — Prot. 1989/90:32 är som gjort att man nu plötsligt ser annorlunda på de här frågorna. 24 november 1989 Anita Gradin berörde på inget sätt konsekvenserna för folkpension och = sådant. Att EG-integrationen kommer att leda till social nedrustning i Sverige är jag alldeles övertygad om, tyvärr. Vi kommer från miljöpartiets sida att försöka motarbeta detta på allt sätt som vi kan och tala om för svenska folket och fackföreningsrörelsen, för alla som bryr sig om hur människor har det i Sverige, vad som är på gång med den politik som vi nu ser. Jag tycker att det är sorgligt att det skall vara på det sättet.
Fru talman! Ja, Anita Gradin, en katt skall vara en katt och en skatt skall vara en skatt. Anita Gradin säger att breddning av momsbasen i och för sig är en åtgärd som leder mot harmonisering med EG:s regler men att vi här i Sverige använder den metoden för att finansiera en skattesänkning. Ja, det gör vi — eller rättare sagt ni — nästa år. Men sedan då? Man måste ändå tänka litet längre fram. Den dagen kommer ju då momsen är harmoniserad inom EG, och då kommer vi att ansluta oss helt automatiskt. Det finns inte någon anledning för folk att köpa dyrare saker här än vad man kan göra i ett annat land, när gränserna är öppna. På samma sätt kommer det att ske med många av våra skatter, även om det inte fattas några beslut inom EG om skatteharmonisering. Med öppna gränser för varor och kapital får man, med de marknadskrafter som råder, automatiskt en jämställdhet vad gäller avgifter och skatter. Det finns automatik i detta som leder mot att man kommer ned till den lägsta nivån, eftersom både företag och människor annars kommer att söka upp det land där det kostar minst. Alltså blir det en anpassning till den lägsta nivån. Med integrationspolitiken och vårt i och med den ökade beroende av EG som marknad kommer vi att finnas med där, helt självklart. I det läget minskar inkomsterna till staten. Anita Gradin kan inte förneka att det blir så. Därför tycker jag fortfarande att det är väldigt konstigt att man inte tillsätter en arbetsgrupp som räknar på konsekvenserna av detta och som talar om för oss som inte är med i de inre rummen vad det kommer att betyda. Kom åtminstone med en siffra: Vad skulle en harmonisering på skatteområdet, t.ex.-av momsen, i dag innebära för Sverige? Är det 34 eller 37 miljarder eller vad är det? Hur skulle vi i så fall finansiera bortfallet? Det är ju i alla fall enkel matematik att räkna ut det. Jag tycker att det vore ärligt att lägga fram dessa problematiska fakta på bordet. Sedan skulle jag fortfarande vilja ha en kommentar av Anita Gradin. Varför är det inga kvinnor med i det här arbetet? Varför är den offentliga sektorns företrädare inte representerade i arbetsgruppen för Europafrågor? Företräder inte de stora och viktiga delar av vårt samhälle?
Fru talman! Det lät litet grand på statsrådet Gradin som om orsaken till att vi också i fortsättningen skulle kunna bedriva en självständig alkoholpolitik i Sverige var att EG-länderna inte hade lyckats harmonisera sin. Jag vill gärna 37 ha ett klarläggande på den punkten. Kommer vi i fortsättningen, oberoende av vad EG-länderna gör, att kunna bedriva en självständig svensk alkoholpolitik? Sedan vill jag ta upp frågan om möjligheterna att få insyn i integrationsarbetet, som kommer att ta fart under nästa år och som kommer att leda fram till en proposition som riksdagen bara har att anta eller förkasta i befintligt skick. Det är värdefullt att statsrådet Gradin nu har berättat att delegaterna i EFTA-delegationen skall för sina grupper redovisa också alla hemligheter som de får kännedom om. Det innebär, vad jag förstår, att riksdagsgrupperna kommer att få ta del av allt underlagsmaterial som EFTA-delegationen har tillgång till och att vi också kan mer i detalj studera vad arbetsgrupperna har kommit fram till. Det är nämligen det som blir det praktiska förhandlingsmandatet. Riksdagens beslut är ju mycket övergripande och, som jag beskrev det i mitt första inlägg, också litet glidande. Det kan inte räcka för oss att bara ha fattat ett beslut i våras och sedan inte ha några möjligheter till påverkan i en offentlig debatt förrän vi får det stora paketet att säga ja eller nej till.

Fru talman! Om vi med gemensamma krafter skall förbättra kvinnorepresentationen, Anita Gradin, föreslår jag att vi nu här gemensamt beslutar om en arbetsgrupp som skall ta reda på konsekvenserna för den offentliga sektorn och att vi låter den arbetsgruppen bestå av enbart kvinnor. Jag antar att det står i Anita Gradins makt att göra det, och jag skulle bli mycket gladom = Prot. 1989/90:32 jag fick se den arbetsgruppen med en sådan representation. 24 november 1989 Sedan säger Anita Gradin att hon är förvånad över att utskotten inte bju = Zn der till sig folk från arbetsgrupperna och tar reda på av de tjänstemän som arbetar med frågorna hur det är. I socialutskottet har vi faktiskt gjort det. Vi gjorde det före sommaren. Vi bjöd in den arbetsgrupp som vi trodde hade att göra med de socialpolitiska frågorna. Kansliet ansträngde sig ganska hårt, tror jag, för att få fram någonting och hittade några som arbetade med vad man kallade för den sociala dimensionen. Det visade sig inte alls handla om socialpolitik utan om arbetskraftens rörlighet. Mycket mer fanns det faktiskt inte att få. Samma erfarenhet har gjorts av andra som försökt sig på att tränga igenom EG-byråkratin, nämligen att det finns ingen som ansvarar för de här frågorna. Det är väl precis som Anita Gradin säger, att de ligger och skvalpar litet här och där. Visst finns det ett särskilt utskott för skatter men inte för konsekvenserna av skatteharmoniseringen för den offentliga sektorn och för välfärdspolitiken. Det borde finnas en arbetsgrupp som sysslar med att göra en konsekvensutredning eller vad man nu vill kalla det. Man måste ju vara medveten om att harmoniseringen kommer att innebära minskade inkomster för staten. Det svarade inte Anita Gradin på, men jag antar att hon håller med mig om att i det läge när vi skall harmonisera vår moms hjälper det inte att vi har breddat momsunderlaget, utan statskassan kommer att få minskade inkomster. På liknande sätt blir det med andra skatteförändringar. Det kommer helt enkelt att bli en följd av den öppna marknadens liberala ekonomi. Det är ju marknadskrafterna som råder. Vi tycker att det har varit bra att vi kunnat bestämma själva och stävja marknadskrafterna till viss del här i landet, men det kommer vi inte att ha möjlighet att göra i och med EG-integrationen. Alltså kommer det att bli minskade statsinkomster. När land efter land som redan är medlemmar i EG kan visa på det, och när land efter land kan visa på en försämrad socialpolitik, minskade utbetalningar till socialbidragstagare, minskade pensioner, svårare med barnomsorg, hur privata försäkringar tar över osv. osv., kan man väl inte blunda för detta och säga att allt det skall vi stå utanför, för vi håller vår välfärdspolitik högt. Men den kostar ju, Anita Gradin, och vi måste betala den. Vem skall göra det och hur skall vi kunna ha ett helt annat system för att finansiera vår socialpolitik än den övriga EG-marknaden har, när vi samtidigt skall vara fullt integrerade? Jag får inte den ekvationen att gå ihop, och jag har hittills inte fått några svar av Anita Gradin som har hjälpt mig på traven, tyvärr. Om Anita Gradin inrättar arbetsgruppen med kvinnor som skall titta på konsekvenserna, kanske vi kan få svar så att vi kan hinna debattera detta i tid.

Fru talman! Jag har begärt ordet i nästföljande debatt och hade inte tänkt förlänga den här diskussionen. Men när jag hör Anita Gradin tala om EFTA 39 delegationens tillgång till material och att det inte skulle föreligga hemlighetsmakeri, då går det faktiskt för långt. Jag har i EFTA-delegationen begärt att få tillgång till material från rådet för Europafrågor. Det är det råd som är överordnat hela EG-apparaten i regeringskansliet. Där sitter regeringsföreträdare tillsammans med näringslivets toppar. Jag har fått besked av Anita Gradin att jag inte kan få veta någonting, för det förs inga protokoll i rådet för Europafrågor! Det är alltså så hemligt att inte ens framtidens historiker efter 50-åriga sekretessperioder skall få veta vad statsråden överlägger med näringslivets toppar om när det gäller hela landets framtid i samband med EG-anpassningen. Vad är det, om inte hemlighetsmakeri? Vidare har jag i EFTA-delegationen begärt att få tillgång till samtliga de utredningar som svenska ämbetsmän utför med petnoggrannhet och under ämbetsansvar, de 400 personer som på heltid jobbar med EG-anpassningen. Jag har begärt att få tillgång till de handlingarna. Då har man från EFTA delegationen sagt att man inte kan beställa in dessa myriader papper, dessa berg av papper, utan närmare specifikation. Jag måste veta vad det är jag vill titta på. Jag har då skrivit till integrationssekretariatet och begärt att få en enkel förteckning över de handlingar som inkommer till integrationssekretariatet från alla de tiotals arbetsgrupper som analyserar alla olika aspekter av EG anpassningen. Jag fick häromdagen svar på den begäran från utrikesdepartementet, administrativa avdelningen fjärde enheten. Man skriver följande: ”Du har i brev till Olof Allgårdh den 27 oktober begärt att få upplysningar om handlingar vid ISEK, vilka rör EG-anpassningen. Eftersom Din fråga direkt berör rutinerna för registrering och utlämnande av allmänna handlingar inom departementet, och då detta är mitt ansvarsområde, har jag övertagit ärendet från Olof för direkt besvarande, och jag ger Dig följande svar. När Du vänder Dig direkt till UD med begäran att få uppgifter om handlingar gör Du det i egenskap av enskild riksdagsman. Då gäller bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen m.m. vad gäller departementets skyldigheter att lämna ut handlingar och uppgifter om handlingar till Dig. Det finns ingen särskild förteckning inom UD över de allmänna handlingar som kommit in till ISEK. Departementet är enligt tryckfrihetsförordningen inte heller skyldigt att göra upp en sådan förteckning. Jag kan alltså inte ens få en förteckning! Detta är rena Moment 22. För att kunna få ut handlingar måste jag veta vilka handlingar som finns. Men för att veta vilka handlingar som finns måste jag ju ha en förteckning över dem. Men eftersom det inte finns en förteckning över dem, hur skall jag då kunna veta vilka handlingar jag vill se på? Vad är detta om inte hemlighetsmakeri? Det finns ju mängder av papper. Motivet till att man inte kunde beställa alla handlingarna var ju att det fanns så många. Vill man då ha vissa handlingar, kan man inte veta vilka som finns. Sanningen är naturligtvis att vi miljöpartister trots allt i några fall lyckats få ut originalrapporter av tjänstemän på arbetarskyddstyrelsen och livsme — Prot. 1989/90:32 delsverket, vilket tydligen har varit olycksfall i arbetet. Samtliga dessa hand 24 november 1989 lingar visar på de påtagliga negativa konsekvenser som följer av den EG=- Zn anpassning som regeringen är på väg att genomföra. Myndigheterna säger: Det går inte att anpassa asbestbestämmelserna, det skulle bli en försämring. Det går inte att anpassa livsmedelsbestämmelserna, det skulle bli en försämring. Pensionsberedningen har talat om att vi måste ändra principerna för folkpensionen, osv. Vad är detta om inte hemlighetsmakeri när inte ens jag som sitter i EFTA delegationen, som har sekretess, fritt kan få ta del av allt det material som ni i regeringskansliet har rörande EG-anpassningen? Vad är det ni vill dölja? Om ni inte vill dölja någonting, varför öppnar ni inte dörren på vid gavel till detta väldiga material om EG-anpassningens mycket konkreta effekter? Det handlar om mycket konkreta effekter, milligram kaptan på grönsaker och frukter, stort och smått om vartannat, och tusentals andra konkreta effekter. Detta analyseras och rapporteras av oväldiga svenska tjänstemän. Vad är det ni har att dölja? Varför öppnar ni inte dörren på vid gavel?
Fru talman! Miljöpartiet har i finansutskottet följt uppmaningen att begära att grupper som arbetar med EG-frågor bjuds in till utskottet. Det blir tre stycken, och de skall komma till finansutskottet den 12 december. De här tre grupperna har en timme på sig att redogöra för vad de håller på med. Detta visar litet av det intresse som finns för de här frågorna. Jag tycker att det är mycket beklämmande, särskilt mot bakgrund av vad Per Gahrton här har berättat. Vi får den uppfattningen att det hela tiden är den lägsta nivån som skall styra. Det är detta som är konsekvensen av att marknadskrafterna skall styra de inre marknadsprocesserna. Det är självklart, som Gudrun Schyman säger, att människor och kapital förs dit kostnaderna blir de lägsta. Inte kan vi i Sverige ha andra sociala kostnader och pålagor än i andra länder om Sverige skall bli det framgångsrika land som Anita Gradin säger att det skall bli. Om det skall bli en EG-anpassning måste vi anpassa oss på de här punkterna. Det står i vitboken, jag tror att det är 13 § och 58§ eller 52 §, om varornas kvalitet och hur de är gjorda och att vi hela tiden måste anpassa oss till de lägsta nivåerna. Vi har inte rätt att utforma nationella regler av olika slag som har med kvaliteten att göra osv. Det här är en utomordentligt ruskig utveckling. Vi skall hela tiden konsekvent anpassa oss till den lägsta tänkbara nivån på område efter område. Jag kan inte se detta på annat sätt än att den offentliga sektorn och det sociala livet i Sverige kommer att ta stryk. Man kommer inte att ha pengar för den typ av ambitioner vi haft och drivit så länge i Sverige. Jag tycker faktiskt Sverige har varit framgångsrikt på det här området. Det vore sorg, synd och skam om vi nu — 1988, 1989, 1992 och framöver — skulle ge upp de landvinningar vi har uppnått. Det går inte bara att tala om att man förväntar sig olika saker. Vi måste konkret kunna skydda de landvinningar vi har gjort i det svenska samhället. Tack för ordet.

Fru talman! Jag skall be att få tacka Anita Gradin för svaret. Jag är definitivt inte nöjd, men det har väl inte Anita Gradin väntat sig heller. Då skulle det inte bli mycket till debatt. Jag skall gå i genom interpellationssvaret och tala om på vilka punkter jag inte är nöjd. I andra stycket i det skrivna svaret står att jag i min fråga utgår från att det finns samband mellan försvarspolitiska frågor och västeuropeisk integration. Om Anita Gradin menar det så allmänt som det står i svaret är det fullständigt naturligt att utgå ifrån det. Det är nämligen en av EG:s uttalade målsättningar att skapa en politisk union — en politisk union som också innefattar ett säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt samarbete. Om Anita Gradin i stället åsyftar att sambandet mellan försvarspolitiska frågor och den svenska västeuropeiska integrationen inte existerar, vet jag att det är regeringens uppfattning och att detta uttryckligen har undantagits från vårt deltagande i det västeuropeiska intergrationsarbetet. Jag betvivlar emellertid det fortfarande. Jag tror inte att det är sant, utan att det är en from förhoppning. Den utveckling som i dag sker inom den svenska vapenindustrin tycker jag i praktiken visar på något helt annat. Jag tror helt enkelt inte att industrin bryr sig om att regeringen har skrivit in det här. Industrin ser nog mera till sin verksamhet och möjligheten att utveckla den. Jag tror inte att vapenindu 43 strin skiljer sig från andra industrier i Sverige på det området. De industrier som vill etablera sig inom EG gör det, oavsett vad regeringen säger i dessa frågor. Jag tror inte att vapenindustrin är annorlunda. Anita Gradin säger vidare att försvarspolitiken och försvarsindustriella frågor ligger utanför EG:s kompetensområde. Än så länge sköts dessa frågor inte i de officiella EG-fora som finns. Organisationer som IEPG och Västunionen har hand om detta. Det här känner naturligtvis Anita Gradin till. Jag antar att Anita Gradin också känner till att det är samma länder som är representerade i dessa båda organisationer och att det i flera fall är samma personer som sitter i de olika grupperna. Förmodligen känner Anita Gradin också till att det finns långtgående diskussioner i dessa grupper som klart visar att de två organisationerna tänker arbeta med de här frågorna fram till 1992 när den gemensamma marknaden är fullbordad. Då skall man lyfta in dessa frågor. Jag tror inte att jag behöver åskådliggöra med citat från företrädare för dessa båda grupper för att kunna säga att det är en tydlig strävan. Jag antar att Anita Gradin känner till denna strävan, även om hon inte vill säga det här. Vidare gör Anita Gradin en beskrivning av den internationella vapenmarknaden, som liksom alla andra industrigrenar går mot en ökad integration. Utvecklingskostnaderna är för stora och enskilda länder kan inte hålla på med sådan verksamhet. Precis på detta sätt resonerar naturligtvis de svenska vapenindustrierna. Anita Gradin säger också att utvecklingen inom svensk försvarsindustri inte anpassar sig till EG:s integrationsarbete utan till någon form av fristående vapenindustriintegration som pågår. Jag menar att den här integrationen är just den som i praktiken pågår inom EG-länderna. De svenska försvarsindustrierna håller på att anpassa sig till den, med regeringens goda minne. Man väljer att inte tala om den. Jag tror att det finns ett scenario som säger att när integrationen av försvarsindustrin i praktiken är genomförd uppstår ett läge där vi kommer att säga att det är rimligt att den svenska försvarsindustrin handlar på det här sättet, dock genom samarbetsavtal. Anita Gradin har valt att inte beröra detta över huvud taget. Det förvånar mig, och jag vill ha en kommentar till detta. Det är möjligt att licensavtalen går att hålla rena från vidareexport. Jag betvivlar det mot bakgrund av vad jag vet om den internationella vapenhandeln. Jag tror inte att vi har möjlighet att påverka i den utsträckningen. Såvitt jag vet har vi när det gäller samarbetsavtalens ökade användning inga möjligheter alls att tillämpa den svenska vapenexportlagstiftningen. Indien är ett mycket bra exempel på det. Genom samarbetsavtal har man gjort det möjligt att exportera till krigförande länder. Denna utveckling pågår. Jag tror att vi kommer att hamna i ett läge år 1992 när den ekonomiska marknaden är genomförd och vi har en integrerad svensk vapenindustri på marknaden. Vad har vi då för anledning att säga att Sverige inte kan bli medlem? På vilket sätt kan det bryta den neutralitetspolitik som vi säger att vi för? I praktiken finns vi ju redan med, även på det här området, som regeringen från början sade att vi skall undanta. Jag tror att det är en omöjlig hållning från regeringens sida, och jag litar inte på den. De motsättningar som Anita Gradin tar upp om att det som pågår i praktiken är skilt ifrån det som pågår inom EG, finner jag vara mycket konstlade. Den praktiska verksamhet som pågår inom EG, pågår ju. Att regeringen har = Prot. 1989/90:32 sagt att den inte skall pågå är däremot konstigt. Man ser inte verkligheten så 24 november 1989 som den är. Svar på interpella
Fru talman! Ibland får jag intrycket att den som är värst drabbad av hemlighetsmakeriet kring EG-anpassningen är statsrådet Anita Gradin. EG-entusiasterna i utrikesdepartementets handelsavdelning kanske är mest angelägna om att statsrådet inte riktigt skall förstå vad hon är formellt ansvarig för. I annat fall har Anita Gradin en väldig otur. Samma dag, nämligen i dag, som statsrådet här i riksdagen säger att utrikespolitik och säkerhetspolitik uttryckligen har undantagits från vårt deltagande i det västeuropeiska integrationsarbetet, avslöjar Dagens Nyheter i en artikel att EG vill inleda en dialog med EFTA om utrikespolitiken. Det intressanta är dock inte vad man vill göra i framtiden. Det intressanta är att det också sägs att avsikten troligen är främst att formalisera det utrikespolitiska samråd som i praktiken redan pågår i olika former mellan EG och EF TA-länderna. Sven Svensson berättar vidare: ”för Sveriges del fungerar polchefen på UD, Torsten Örn, som en sorts observatör i EG:s EPS-samarbete. Örns roll talar man dock helst tyst om.” EPS-samarbetet gäller alltså det politiska samarbetet. Antingen vet Anita Gradin detta, när hon står här och säger att utrikespolitiskt samarbete mellan Sverige och EG inte förekommer. Eller också är hon vilseförd och känner inte till vad som i själva verket sker. Vilken annan förklaring finns? Anita Gradin kanske har någon annan förklaring. Jag har väldigt svårt att komma fram till vad det skulle vara för förklaring. Det finns också en tredje variant, och det är att DN ljuger. Det är klart, det som står i Dagens Nyheter kan vara helt fel. Vi kanske inte deltar i EG:s politiska samarbete som observatörer redan nu. Torsten Örn kanske aldrig är där. DN ljuger kanske. Vi kanske kan få det klarlagt. Men om han verkligen är där, om detta arbete pågår, hur hänger det ihop med det kategoriska fastslåendet här av att utrikespolitiken uttryckligen har undantagits från vårt deltagande i det västeuropeiska integrationsarbetet? Hur går detta uttalande ihop med fakta, om inte Dagens Nyheter ljuger? Det skulle vara intressant att få det klarlagt. Att neutralitetspolitiken inte skulle skadas bygger på förvillelse om vad EG egentligen är, Anita Gradin. Det som Lars Jederlund på Svenska freds har kommit fram till är intressant. Han brukar visa sig ha rätt när han undersöker försvarspolitiska sammanhang. Han ringde till regeringskansliet och frågade om EG-samarbete när det gäller vapenhandel, som ju har stor betydelse för neutralitetspolitiken. På regeringskansliet svarade man, precis som Anita Gradin, att EG samarbetet inte hade med den att göra. Sedan ringde han till Bofors och FFV, alltså själva vapenindustrin, för att ta reda på vilken uppfattning man hade där om huruvida EG-samarbetet har någon betydelse. Han berättar att telefonisterna på företagen Bofors och FFV kopplade honom till företagens egna EG-samordnare. Telefonisten svarade omedelbart att han skulle få tala med företagets EG-samordnare. Företagen har fullt klart för sig att försvars 45 industrin skall samordnas med EG. Den ansvarige på FFV sade att hans arbete är att analysera EG 1992 ur militär och allmän synpunkt — vi skall säkerställa att vi inte går ifrån Europa. Så är det alltså. Försvarsindustrin vet mycket väl vad det handlar om. Lars Jederlunds konklusion är ganska svår att komma ifrån. Han säger att medan regeringen sitter still och väntar, skapar den svenska krigsindustrin sin egen EG-anpassning. Sedan, när samproduktionen, samarbetsavtalen och de gemensamma forskningsprojekten redan är ett faktum kommer regeringen inte att ha mycket att säga till om. Har Anita Gradin någonting att invända mot det? Det finns också en mängd andra detaljer som regeringen aldrig går in på, som jag bara snabbt hinner nämna. Koloch stålunionens 59 §, där det talas om leveransplikt för strategiska varor, strider mot Haagkonventionens artikel 7 om neutralitetspolitiken. I Euratoms artikel 52 talas om att man inom EG måste främja kärnkraften och tillåta fri handel med klyvbart material. Det strider också mot svensk neutralitetspolitik att medverka till det. I Romavtalets 75 § talas om att EG kan fastställa gemensamma regler för genomgångstrafik. Det strider också mot neutraliteten, att tillåta genomgångstrafik mellan krigförande länder. Har ni på regeringskansliet över huvud taget studerat dessa mycket konkreta paragrafer, som spelar en stor roll i t.ex. de österrikiska diskussionerna om anknytning till EG? Har ni klart för er att EG är en organisation som utan minsta tvivel också har en försvarspolitisk ambition? Har ni lyssnat på Helmut Kohl och Helmut Schmidt, som säger att de vill att EG också skall bli en försvarsallians?

Fru talman! Jag vill först ta upp regional och lokal upphandling. Anledningen till min fråga var att det i det lilla giftgröna häftet om integrationsarbetet stod några rader om att det pågick en utredning om dessa upphandlingar. Jag hade väntat mig ett svar som på något sätt angav vad denna utredning har för direktiv och kan förväntas komma fram till. Vi i miljöpartiet anser att den offentliga upphandlingen rätt skött kan vara en spjutspets i arbetet på att forma ett miljöoch resursmedvetet samhälle. Betydelsen för regionalpolitiken kan inte nog betonas. En vettigt upplagd offentlig upphandling är ett viktigt led i detta arbete. Med kännedom om EG:s storskalighetsdrömmar finns det all anledning att hysa oro på detta område. Kan vi hysa något hopp om att man i den framtida offentliga upphandlingen verkligen beaktar miljöoch regionalpolitiska frågor? Ministerns svar avvaktas med viss spänning. Visst är de länder som utgör EG demokratier. Men vad är det som händer med dessa demokratier när de får ett demokratiskt underskott? Ministerrådet har, efter ikraftträdandet av enhetsakten, trots allt den absoluta makten bakom lyckta dörrar. Ledande EG-politiker menar att EG kränker de demokratiska principerna. De frågar: Vad är det för demokrati när ministrar stiftar lagar bakom lyckta dörrar? De säger att de nationella parlamenten har förlorat kontrollen över Europalagstiftningen. Detta måste vi faktiskt ta på allvar. Det är allvarligt att den största kvarvarande centraliserade makten i Europa leder till att demokratin sätts på undantag. Sverige vill anpassa sig till detta. Arbetet bedrivs skyndsamt och effektivt enligt alla rapporter. Vi drivs in i odemokratins högborg i Europa. Det kan knappast vara detta som riksdagen ville uppnå med sitt beslut den 4 maj 1988. Den slutsats som de flesta numera drar är att vi i Sverige tvingas acceptera både gamla och nya EG-beslut. Det är priset för anpassningen. Vi får där med även acceptera I'acquis communautaire, dvs. alla de gamla besluten, om vi skall få vara med och leka på EG:s planhalva. Priset är högt. Det verkar bli en total underkastelse under ett odemokratiskt system. Det strider mot all svensk tradition. Det är ett steg in i en feodalism som vi egentligen aldrig har haft i Sverige. Ministern säger att det nu blir rimligare att parlamentarikerna i Europa skall få ett ökat inflytande. Rimligt? Men det verkar litet gulligt och aningslöst. Grundlagarna måste ändras. Det sägs nu också av andra än miljöpartisterna. Regeringen vill att vi skall lyfta in utländska lagar i svensk lagtext utan översättning. Nu på måndag skall vi i miljöpartiet motionera mot ett sådant förfarande. Det är bara att hoppas att riksdagen säger nej till dessa skändligheter. Det regeringen verkar göra i hägnet av riksdagsbeslutet är inget mindre än att sälja ut Sveriges gamla beslutanderätt till någon kvasidemokratisk makt koncentrerad till Bryssel. Ministern säger att EG är öppet gentemot omvärlden och inte minst mot Östeuropa. I mina öron klingar detta falskt. Vad EG är, det vet vi ju alla. Det är bl.a. en organisation med handelsmurar mot världen, en avskärmning vänd mot USA, östasiatiska länder och Östeuropa. Det utgör en del i ett arbete för att hävda och stärka Västeuropas ekonomiska och politiska ställning i världen. Att detta skulle vara ett riktigt steg i riktning mot friare världshandel har jag svårt att förstå. Utvecklingen i Östeuropa går helt andra vägar än utvecklingen i Västeuropa. Vi hälsar demokratiseringsprocessen med glädje. Fria människor kan få det bra. Låt oss hjälpa dem. Det verkar som om regeringen inte har förstått de avgörande skillnaderna i utvecklingen mellan Östoch Västeuropa. Det är avgrunder i skillnad mellan en utveckling till demokrati och en utveckling in i odemokrati. Skall det vara så svårt för oss att välja? För regeringen verkar det inte vara svårt. Våra grannar i öster mår bättre om vi inte binder oss vid det odemokratiskt styrda EG, utan i stället verkar för ett öppet och demokratiskt Europa som omfattar alla dess länder. Hur kan det komma sig att ett parti som det socialdemokratiska, som så framgångsrikt har slagits för och medverkat till att göra Sverige demokratiskt, nu verkar ge upp? Vad är det för fel på den demokratiska öppenheten? Har den missbrukats i Sverige? Vad är det som är så bra med att förlägga de flesta viktiga beslut till Bryssel? Klarar vi i Sverige inte av dem själva längre? Det är inte att undra på att regeringen vill hålla det mesta av EG-arbetet dolt för medborgarna. Tack för ordet!

Fru talman! Jag vill passa på tillfället att göra några reflexioner angående frågan om EG och demokratin och också den svenska suveräniteten. Det har ju på sistone förts en ganska omfattande debatt, även utanför denna kammare, om huruvida Sveriges samverkan med EG kommer att innebära ett hot mot den svenska suveräniteten. Det har ibland anförts att det bästa sättet att säkerställa en svensk suveränitet skulle vara ett medlemskap i EG. Vi har också kunnat läsa om EG-kommissionens svar på frågan om beslutsformerna. Låt mig först konstatera att det är helt klart att EG:s utveckling för de länder som ingår i EG innebär en centralisering av beslutsfattandet. Beslutsfunktioner flyttas från det nationella planet till ett allmänt västeuropeiskt plan. Det är en berättigad kritik att säga att EG:s beslutsformer inte ger något särskilt väl förankrat folkligt inflytande över besluten. Det ligger litet grand i sakens natur att det blir en centralisering av beslutsfattandet när en så omfattande integration med en politisk enhet med 320 miljoner människor skapas. Jag avslöjar väl ingen hemlighet om jag säger att detta är någonting som vi från centern ser med föga entusiasm på, och vi vill inte gärna se Sverige inlemmat i en sådan beslutscentralisering. För Sveriges vidkommande är det mycket viktigt att Sveriges relationer till EG utformas på ett sätt som gör att vi i Sverige själva har avgörandet i vår hand om hur omfattande vår samverkan skall vara, vad den skall omfatta och hur den skall utformas. Det är alltså för det första viktigt att vi fortfar att stå utanför medlemskap, eftersom ett medlemskap innebär att vi binds av beslut som vi har mycket begränsade möjligheter att påverka. Men det är för det andra även viktigt att beslutsformerna inom ett EES-samarbete är utformade på ett sådant sätt att vi inte avhänder oss vår suveräna rätt att själva i sista hand avgöra vad vi vill delta i och vad vi inte vill delta i. Det är viktigt för trovärdigheten av vår neutralitet. Det är också viktigt för att vi skall kunna bibehålla, vilket utrikesutskottet med bred majoritet har sagt, en hög ambitionsnivå på områden som miljö, arbetsmiljö, sysselsättning och regionalpolitik. Jag tycker därför att det finns anledning att välkomna EG kommissionens svar, där man tar avstånd från tankar på någon form av gemensamt beslutsfattande i EFTA—-EG inom EES-ramen. Risken är nämligen stor att sådant gemensamt beslutsfattande skulle vara av överstatlig karaktär och innebära att Sverige bands av beslut som vi egentligen ogillade och fann oacceptabla. Den modell för beslutsfattande inom EES som jag tycker är att föredra — det är också centerns syn — är att man har en beredningsprocess som är gemensam för de delar som man kan tänka sig berör såväl EFTA som EG. Det gör att vi får möjligheter att se till att våra synpunkter och våra önskemål beaktas i processen, medan man sedan har ett separat beslutsfattande som gör att vi har möjligheter att avstå från att delta i den del av denna samverkan vi anser oacceptabla. Om vi alltså inte tycker att vi får våra behov tillgodosedda på ett rimligt sätt skall vi ha möjlighet att säga nej. Detta tillgodoses bäst i en tvåpelarlösning i EES, där vår del av beslutsfattandet sker inom EFTA:s ram där det råder krav på konsensus och där man inte kan påtvinga oss någonting över vårt huvud. Såvitt jag förstår är just en sådan utveckling på gång inom EES. Jag har därmed ganska gott hopp om att vi skall kunna få till stånd beslutsformer som tillgodoser Sveriges krav på att fortfarande ha suverän kontroll över hur det samarbete skall utformas som vi själva skall delta i. Det innebär också, förutsätter jag, att vi inte utan vidare inlemmar I'acquis communautaire, det samlade EG-regelverket, i vår lagstiftning utan att vi naturligtvis noga prövar vilka delar som vi kan godta för svenskt vidkommande och är beredda att avvisa sådant som vi av en eller annan anledning anser oacceptabelt för — Prot. 1989/90:32 OSS. 24 november 1989 Det vore värdefullt om statsrådet Gradin passade på tillfället, sedan vihar Z—V fått kännedom om EG:s reaktioner, att kommentera detta och bekräfta att Sverige inte kommer att medverka till beslutsprocesser som skulle avhända oss våra suveräna möjligheter att bestämma vilka samarbetselement vi vill delta i och vad vi inte vill delta i.

Fru talman! Riksdagen har ju gett regeringen i uppdrag att förhandla om nära förbindelser med den europeiska marknaden och sagt att medlemskap icke är aktuellt. Det tror jag vi är helt överens om. Men problem uppstår beroende därpå att det ständigt inkommer rapporter som säger att vi, för att kunna bedriva dessa förhandlingar, måste acceptera alla de gamla EG besluten, I'acquis communautaire. Samtidigt säger statsrådet Gradin att riksdagen är suverän. Jag undrar hur det hela skall gå till, om vi nu tecknar avtal t.ex. med EG och riksdagen sedan börjar säga nej till en mängd olika saker. Det tror jag blir ogörligt. Såvitt jag förstår kommer det rent praktiskt 51 att bli så att regeringen tecknar ett avtal som riksdagen är tvungen att acceptera. Jag tror att det blir väldigt egendomliga förhållanden. Men jag lägger fast att riksdagen skall vara suverän. Jag hoppas att det är någonting som vi kommer att fortsätta att hävda, annars tror jag att det går dåligt för oss. Jag tycker att Pär Granstedt här har en sund linje när det gäller de gamla besluten, P'acquis communautaire, nämligen att vi bara skall acceptera de delar som tillgodoser våra behov. Men det strider mot vad som ständigt rapporteras. Man säger precis motsatsen. Man säger att vi måste acceptera allt. Det skall bli mycket spännande att se hur det kommer att gå. Jag är glad över den bestämda uppfattning som Pär Granstedt har gett uttryck för. Det inger ett visst hopp om att vi kan bedriva kampen för vår beslutanderätt och vår suveränitet ganska långt i denna kammare. Jag hoppas att det är fler som är villiga att välja suveräniteten. Hela tiden får man intrycket här att vi på punkt efter punkt är på väg att ge upp vår suveränitet för det stora nöjet att få vara med i EG. Detta måste vi faktiskt se till att upphöra med. Den goda svenska traditionen att stå på egna ben har vi haft i många hundra år, och det finns enligt min uppfattning goda förutsättningar för oss att fortsätta med denna. Om vi skulle få några höjningar av tullsatser eller liknande kommer detta inte att stjälpa den svenska ekonomin. Jag är helt övertygad om att vår självständighet och vårt sätt att välja väg i världen och i vårt samhälle är helt riktigt. Jag tror faktiskt också — och jag är litet stolt över detta — att vi har en del att erbjuda vår omvärld. Jag tänkte då speciellt på staterna i öst, som nu är på väg att förändras helt och hållet. Det är mycket oroväckande att vi har två diametralt motsatta utvecklingar i Europa i dag. Detta i sig ger oss egentligen alla skäl i världen att se till att inte binda oss för hårt.
Fru talman! Självfallet kan vi i dag inte säga exakt hur beslutsformerna inom EES skall se ut. Men det är ändå enligt min mening viktigt att få mycket tydligt klargjort att Sverige inte kommer att gå in i ett beslutssystem som innebär att för oss bindande beslut kan fattas över våra huvuden. Vi bör i stället själva förbehålla oss möjligheten att pröva varje nytt element i samarbetet inom EES så att vår suveränitet på det sättet är garanterad. Det är på samma sätt viktigt att det tydligt klargörs att vi själva suveränt tar ställning till vad i EG:s hittillsvarande regelverk vi kommer att inkorporera. I det sammanhanget skall vi alltså ha möjlighet att avstå från de bitar som vi av olika skäl skulle kunna finna oacceptabla för svenskt vidkommande. Jag har uppfattat detta som regeringens linje, men jag blev litet skeptisk när jag läste om alla de långtgående institutionella lösningar som EFTA tycks ha velat föreslå EG: en EFTA-kommissionär i EG-kommissionen, ett gemensamt EES-råd med beslutsfunktioner osv. Det är klart att den typen av resonemang väcker misstankar om att vi ändå är på väg in i en överstatlig beslutsprocess. Därför är det enligt min uppfattning mycket viktigt att få klart och tydligt bekräftat att vi inte kommer att låta inlemma oss i någon överstatlig beslutsprocess som inskränker vår möjlighet att i sista hand ta ställning till vad vi vill och inte vill vara med i. Den typ av osäkerhet som Carl Frick här gav uttryck för tycker jag visar — Prot. 1989/90:32 på behovet av mycket tydliga markeringar från regeringen när det gäller just 24 november 1989 beslutsprocessen, detta både i förhållande till det nuvarande regelverket och i förhållande till den vidareutveckling som kan tänkas inom EES-ramen. Svar på interpella

Fru talman! Jag skall be att få tacka också för detta svar. Det är en ansträngande dag i dag, Anita Gradin. Men vi håller ju kvinnorepresentationen uppe, så vi får väl vara glada ändå. I detta interpellationssvar finns litet mer av positiv anda än i det svar jag fick senast från Anita Gradin när vi debatterade denna fråga. Då uppfattade jag henne som att det var EFTA-EG-spåret som gällde, och ingenting annat. Jag uppfattade det som att EFTA som grupp hade haft en ganska negativ hållning till utvecklingen i Östeuropa och till de propåer som hade kommit därifrån. Jag blir mycket glad om Anita Gradin i dag kan säga att detta har förändrat sig eller att jag då missuppfattade det hela. Nordiska rådets förhållningssätt, som det avspeglade sig i mötet för någon vecka sedan, visade också enligt min uppfattning på en väldig kallsinnighet och osäkerhet i fråga om hur man skulle bete sig över huvud taget. Jag anser ändå att Sverige skulle kunna vara mer aktivt i sitt förhållningssätt än vad som nu är fallet. Dagens Nyheters uppgift om EG:s nej till att ge EFTA en beslutsfattande funktion, som tidigare refererades här i debatten, var förmodligen en kalldusch för flera som har arbetat med frågor rörande EG-integrationen. Detta visar enligt min mening hur snävt och begränsat EG-perspektivet är. Vi har därför all anledning att öppna oss inför större delar av Europa. Jag har också bläddrat hastigt i Dagens Nyheter från i går och läst en annan artikel, där det står att Sverige inte skall ge mer pengar till östländer. ”Det finns inga nya planer eller projekt aktuella, förutom de 300 miljoner kronor för hjälp till Polen som redan beslutats”, upplyser ett ambassadråd på UD:s handelsavdelning om. Jag blir mycket betänksam när jag läser det och samtidigt får höra Anita Gradins svar, som andas en vilja att göra en massa ansträngningar. Vi har, som Anita Gradin säger, alla möjligheter att själva verka i den här processen, genom att vi på bilateral basis kan träffa egna avtal, oavsett vad EFTA tycker. I detta läge skulle vi kunna anstränga = Prot. 1989/90:32 oss mycket för att just påskynda och förstärka den utveckling som pågår i 24 november 1989 Östeuropa, som både Anita Gradin och jag tycker är mycket positiv. SETS ENE Es Det är säkert riktigt, som Anita Gradin säger, att gränserna för de svenska ansträngningarna inte sätts just nu, eftersom de östeuropeiska ekonomierna är så dåliga. Min följdfråga blir då: Hur kan vi hjälpa de östeuropeiska ekonomierna? Om vi är beredda att träffa handelsavtal men de inte kan klara det därför att de inte har pengar, är det vårt ansvar att se till att frågorna löses. Jag tror inte att det skall göras via biståndsbudgeten, eftersom de pengarna är avsatta för andra ändamål, som också är ytterst nödvändiga, men det finns andra delar av vår ekonomi som vi kan skära ned. Jag har tidigare i någon debatt sagt, att om vi ser på Östeuropa ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv är vi överens om att den process som pågår måste stabiliseras. Ett av medlen för att nå stabilitet är att förstärka handelspolitiken som en säkerhetspolitisk åtgärd. För att göra det kan man frigöra pengar på andra politiska områden inom ramen för den totala säkerhetspolitiken. Jag har tagit försvarsbudgeten som exempel. Om det existerar en realistisk hotbild kan man alltså ta pengar och föra över till det området. Jag tänker också på miljöutvecklingen och naturligtvis på hela demokratiprocessen i Östeuropa. Jag undrar om den typen av diskussioner förs i regeringskansliet, om att detta kunde vara ett sätt att förstärka den stabilitet som vi vill ha inom det säkerhetspolitiska området, eller om det är vattentäta skott mellan säkerhetspolitikens olika områden och därmed också mellan de olika departementen. Jag hoppas att det inte är på det sättet, utan att regeringen verkar som ett kollektiv i detta avseende. En seriös sådan diskussion skulle kunna vara möjlig, just för att få i gång den östeuropeiska ekonomin. Jag är helt överens med Anita Gradin om att säkerhet i dag byggs genom handel, utvecklingssamarbete, kulturellt och socialt utbyte m.m., och att det är där pengarna skall satsas. Beskedet att det inte kommer att ges mera pengar är bedrövligt i den här situationen, och jag vore glad om Anita Gradin kunde säga att jag har fel eller att Dagens Nyheter har fel.

Fru talman! Gudrun Schyman uttryckte i början av sitt anförande en viss optimism, men vartefter hon talade visade det sig att bilden inte var så ljus. Jag vill också börja med intrycken från Nordiska rådets möte i Mariehamn. Vad som var glädjande var att många i plenardebatten talade varmt om att vi i Norden nu skall öppna oss mot Östeuropa och framför allt mot Baltikum. Det är alldeles klart att det, när öststaterna nu river sina murar mot väst, är viktigt att västländerna också river sina murar och inte bygger upp nya. Faktum är att EG är ett muromgärdat område — EG har högre tullmurar än Sverige. Efter att ha hört plenardebatten var det märkligt att gå på statsministrarnas presskonferens och höra att man från EFTA-håll skulle ställa sig avvisande till Ungerns ansökan om medlemskap. Motivet var att man inte hade tid; det var orimligt att man nu skulle tala med Ungern, eftersom man hade egna intressen att tillgodose i samråden mellan EFTA och EG. Det är ett 55 mycket klart tecken på vilka prioriteringar som görs, och det är ett trist tecken. Det borde vara så att den långa svenska alliansfria politiken och neutralitetspolitiken är en stor tillgång i våra kontakter med östländerna och att det både av vanliga svenska handelsskäl och av — förhoppningsvis ännu mera — humanitära skäl och miljöskäl är rimligt att se till att östhandeln ökar. Den var mycket större i mitten av 70-talet än den är i dag. De senaste åren har östhandelns andel av svensk export varit oförändrad. Vi importerar också mer från öst än vi exporterar dit. Det är en hel del som skulle kunna göras när det gäller östhandeln. Det finns ett stort svenskt kunnande på miljösidan, och där sker det en öppning genom de pengar som vi är glada över att man satsar i Polen — vi hoppas på motsvarande satsningar i Baltikum. Sverige har också mycket att göra på livsmedelssidan och på sjukvårdssidan. Svenska entreprenadföretag har visat sig vara duktiga när det gäller att bygga hamnar, industrier och vägar, och även där kan vi hjälpa till att bygga upp infrastrukturen. Det finns alltså områden som det ekologiskt sett är fullt acceptabelt att satsa på och där vi både hjälper dessa länder och utvecklar den svenska industrin — jag tänker framför allt på våra miljösatsningar. Vad som behövs är ju en större marknad för de företag som satsar mer på miljöinvesteringar, eftersom den svenska marknaden tyvärr är så trögbearbetad. Vad som skulle kunna göras utöver det som Gudrun Schyman har tagit upp är att förstärka den svenska handelsrepresentationen för att öppna kanalerna ytterligare, t.ex. med någon typ av handelssekreterarkontor i Baltikum, i första hand i Tallinn, och i Moskva. En allt större del av handeln kommer nu att gå mera direkt mellan företag, och de behöver då replipunkter i dessa länder. Tidigare har handeln gått genom de stora statshandelsorganisationerna, och det har flutit långsamt fram och inte givit så bra resultat. Här finns alltså en helt ny öppning, som vi tar lättare vara på om vi inte förskansar oss bakom några murar, t.ex. EG:s. Det är också viktigt att poängtera att EG-traktaten inte tillåter några handelsavtal mellan länderna, medan Sverige har handelsavtal med alla östländer, utom Tjeckoslovakien, både när det gäller handel och när det gäller tekniskt och vetenskapligt samarbete samt utvecklingssamarbete. Visst finns det mycket att göra, men det är dystert att höra att Sverige inte har tid, därför att vi sysslar med våra överläggningar med EG, överläggningar som dessutom i detta avseende snarare avlägsnar oss från öststaterna än närmar oss till dem, i ett läge där vi från början står ganska nära dem — närmare än EG. Det skulle vara spännande att höra statsrådets kommentarer till detta.

Fru talman! Jag måste nog säga, att den positiva tonen i handelsministerns svar till trots är den svenska östpolitiken inte så värst imponerande. Vi har en låg profil som jag tycker är beklaglig och som kan innebära att vi missar en del tillfällen. Det som händer nu är ganska dramatiskt och borde beröra oss väldigt starkt. Till stor del är det några av våra allra närmaste grannländer som nu genomgår en förändringsprocess som öppnar helt nya samarbets möjligheter. Det är i stor omfattning länder med vilka vi historiskt haft mycket nära kontakter: kommersiella, ekonomiska och politiska. En del av kontakterna i det förgångna är kanske inte enbart hedrande för oss, men inte desto mindre borde dessa länder vara ett mycket viktigt samarbetsområde för Sverige. Vi kan konstatera att det är mycket litet som händer. Regeringen har lovat att ställa upp med futtiga 100 miljoner om året för insatser i Polen. Det är ungefär lika mycket som vi under samma period ger i bistånd till Botswana. Jag tycker det är viktigt att vi hjälper Botswana, men Botswana har trots allt bara en trettiondel av Polens befolkning. Denna låga profil tycks fortsätta, om man får tro det som Gudrun Schyman refererade från pressen. Det är anmärkningsvärt. Det ligger på riksdagens bord ett förslag från centern om betydligt större ekonomiska satsningar. I varje fall finansutskottet, som har yttrat sig om motionen, har inte alls uteslutit att man skulle kunna göra betydligt större satsningar än regeringen hittills har föreslagit. Det enda man säger är att man inte är beredd att ta ställning nu, vilket jag i och för sig tycker är mycket beklagligt, för det brådskar. I den situationen är det anmärkningsvärt att få höra refereras på tjänstemannanivå att några ytterligare satsningar inte är att tänka på. Det finns uppenbarligen ingen anledning för riksdagen att fundera vidare över detta. Det är det intryck man får. Det vore värdefullt med en kraftfull dementi från handelsministern och ett besked om att man faktiskt är beredd att gå in mycket kraftfullare än hittills för att hjälpa våra grannar i söder och öster ekonomiskt. Vi har också i den här motionen föreslagit konkreta åtgärder för att bygga upp det rent kommersiella samarbetet. Man skulle t.ex. kunna använda s.k. blandade krediter för att utveckla handeln mellan Sverige och exempelvis Baltikum, Polen och kanske även andra östländer. Vi skulle kunna bygga upp, precis som också Krister Skånberg talade om, och förstärka våra resurser på ambassaderna i form av handelssekreterarkontor för att hjälpa företagen. Vi skulle särskilt stimulera kontakter mellan små och medelstora företag på resp. håll. Vad som också är viktigt är att vi hittar former för att inlemma östeuropeiska länder i den europeiska integrationsprocessen i stort. Där är det helt klart att EFTA och EES skapar ett mycket viktigt ramverk. Jag har också med besvikelse noterat den ganska kyliga hållning som har visats från EFTA. Jag hoppas att Sverige kraftfullt kommer att verka för en annorlunda attityd. Även om naturligtvis varken Ungern eller Polen skulle vara kapabla att med omedelbar verkan inlemmas i ett frihandelssamarbete, det tror jag är orealistiskt, är det viktigt att visa att vi är beredda att hitta former för att gradvis inlemma båda de här länderna och andra östländer i ett alleuropeiskt ekonomiskt samarbete. Detta får, som sagt var, gärna ske inom EES ram, så att de kan ingå i detta samarbete i takt med att deras ekonomi utvecklas i marknadsekonomisk riktning. Jag tror alltså att Sverige bör höja sin profil i de här frågorna. Andra länder i Europa visar betydligt större entusiasm och vilja att göra insatser. Västtyskland exempelvis och även Frankrike och Storbritannien tycker jag har gjort mycket tydliga markeringar. Varför vi i Sverige skall behöva vänta när det gäller våra närmaste grannländer förstår jag inte. Dessutom ligger det i svenskt intresse, precis som Pehr Gyllenhammar har sagt, att bygga upp och förstärka ett nordiskt samarbete, litet grand som motvikt mot den koncentration till Bryssel som annars lätt uppstår. Det är klart att ett nordiskt samarbete, som också i vissa delar kan inkludera Baltikum, Polen och kanske Östtyskland, i relevant omfattning skulle innebära en tyngdpunktsförskjutning i Europa som vi skulle ha all glädje av.

Fru talman! Det låter bra, tycker jag, att Anita Gradin vill arbeta efter den här linjen som blivande EFTA-ordförande. Jag hoppas att det också ger konkreta resultat, för vad som behövs i dag är inte så mycket utfästelser utan just konkreta resultat. När Anita Gradin säger att det är ”någon” som påstår att det inte finns mera pengar planerade, så är det inte vilken någon som helst. Det är Roger Gartoft, ambassadråd på UD:s handelsavdelning, där ju Anita Gradin själv är minister, det är någon som är samordnare av östbiståndet på UD och det är Pierre Schori — så det är många som har sagt det. Och alla hör ni på något sätt till regeringen, så det är konstigt om ni inte vet om vad ni gör, eller vem som gör vad. Jag frågade också Anita Gradin om det pågår någon diskussion om att föra över pengar från olika delar av säkerhetspolitiken till andra, t.ex. från försvarsbudgeten till handelsbudgeten. Det fick jag ingen kommentar till. Jag tycker ändå att det skulle vara intressant att veta om man på ett seriöst sätt kan diskutera säkerhetspolitiken utifrån en totalitet, eller om var och en sitter och gnetar på sitt område och bara ser till sitt eget fögderi. Särskilt med tanke på de internationella förändringar som sker nu tycker jag att det vore önskvärt om det pågick en sådan diskussion. Men detta kanske Anita Gradin kan svara på i nästa inlägg. Sedan tror jag att det här alleuropeiska perspektivet är nödvändigt — precis som många andra har sagt. Och det är nödvändigt att just Sverige är aktivt självt och inte via någon annan. Det finns ju ett väldigt intresse hos EG-länderna att möta intresset från de östeuropeiska länderna. Jag menar att det finns en uppenbar risk att de östeuropeiska länder som i dag vill ha en nationell självständighet, en ökad suveränitet, går från ett storebrorsförhållande till ett annat. Det finns risk för att EG har någon form av nykolonialt förhållande till Östeuropa. Vi vet att EG-länderna, så som de ser ut i dag — högt industrialiserade, ”kapitaliserade”, och dessutom med traditionen att vara kolonialherrar — har ett sätt att bete sig inför nya marknader som innebär att man ser på de kommersiella intressena och på möjligheterna till exploatering. Sverige kan då uppträda som en handelspartner utan stormaktspolitiska ambitioner, och det är just därför som vi har en viktig roll att spela nu idet historiska skeendet. Jag tycker också att vi då har en för låg profil. Anita Gradin säger att vi inte har någon anledning att ha det. Nej, desto bättre. Då tycker jag att regeringen skall se till att vi får en annan profil, att det blir mer aktivitet på det här området.